Fru talman! Ulla Löfgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de kommuner som ansökt om permutation av sina bostadsstiftelser skall kunna fullfölja planerna på att bedriva bostadsföretagen i aktiebolagsform. Frågan har ställts mot bakgrund bl.a. av handläggningen av en ansökan om permutation av Stiftelsen Norsjölägenheter. Ulla Löfgren har i sammanhanget hänvisat till ett tillkännagivande av riksdagen om befrielse från stämpelskatt för kommunala bostadsföretag vid övergång från stiftelse till aktiebolag . Enligt Ulla Löfgren har riksdagens mening varit att underlätta en övergång från stiftelse till aktiebolag för de kommunala bostadsföretagen. Stiftelsen Norsjölägenheters ansökan har avslagits av Kammarkollegiet. Regeringen bereder för närvarande stiftelsens överklagande, liksom ett tiotal likartade ärenden om ombildning av kommunala bostadsstiftelser. Eftersom beredningen inte är avslutad finner jag mig förhindrad att närmare kommentera frågan hur vi kommer att hantera de ärenden som är överklagade från Kammarkollegiet.
Fru talman! Det hör till artigheten att tacka för svaret. Men uppriktigt sagt var detta svar inte mycket att tacka för. Här har uppenbarligen regeringen problem med att tillämpa den nya stiftelselagen, men statsrådet vägrar att diskutera problemet med en representant för den lagstiftande församlingen. Jag finner statsrådets svar så nonchalant att jag inte har för avsikt att kommentera det ytterligare. För övrigt finns det ett stavfel i det. Eftersom statsrådet och jag därmed är överens om att inte diskutera saken vidare för tillfället ber jag att få återkomma med en ny interpellation i ärendet.
Fru talman! Vi har förra året avgjort en mängd ärenden där man hade begärt att få gå över från stiftelse till bolag. Vi har bifallit i alla de ärendena. Nu ligger ett antal ärenden på regeringens bord som är behandlade av Kammarkollegiet. Det torde vara riktigt att upplysa Ulla Löfgren om att man icke föregriper ett regeringsbeslut när det ligger ett överklagande av en myndighet.

Herr talman! Jag vill till att börja med be om ursäkt för att jag kom sent hit.

Riksdagen beslöt i juni månad om riktlinjer för energipolitiken. Riktlinjerna utgår från den energipolitiska överenskommelse som Socialdemokraterna, Centern och Vänstern träffat tidigare under året. Beslutet lägger en god grund för omställningen av energisystemet och utvecklingen av framtidens energiteknik. Huvudinriktningen är en kraftfull långsiktig satsning på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik. Målet är att under de närmaste tio till femton åren kraftigt öka el och värmeproduktionen från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering. Partierna är överens om att omställningen av energisystemet bör ges tillräckligt lång tid. Något årtal då den sista kärnkraftsreaktorn tas ur drift bör därför inte fastställas. Det finns dock förutsättningar för att nu fatta beslut om att ställa av två kärnkraftsreaktorer. Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om en lag om kärnkraftens avställning. Med stöd av lagen ämnar regeringen besluta att en reaktor i Barsebäcksverket skall stängas den 1 juli 1998. Den andra reaktorn skall stängas av senast den 1 juli 2001 under förutsättning att bortfallet av elproduktion kan kompenseras. Bortfallet av elproduktion från Barsebäcksverket skall kompenseras genom tillförsel av ny el och värmeproduktion och minskad användning av el. Under en femårsperiod kommer därför investeringsbidrag att lämnas till utbyggnad av el och värmeproduktion och till effektivisering och minskad användning av el i bostadssektorn. Den viktigaste insatsen för minskad elanvändning är att öka fjärrvärmens utbredning. Därför stöds byte från elvärme till fjärrvärme. Målet är att under en femårsperiod minska den årliga elanvändningen med 1,5 TWh. Konvertering av elvärmda hus till fjärrvärme medför att elbehovet minskar, men också till att underlaget för elproduktion i kraftvärmeverk ökar. Samtidigt skall användningen av el i fjärrvärmesystemen minska. Regeringen kommer att lämna förslag till riksdagen om åtgärder som påskyndar en minskning av elanvändningen i fjärrvärmesystemen. I många delar av landet finns dock inte förutsättningar för att bygga ut fjärrvärme. Sverige är ett stort land och bebyggelsen är på många håll gles. I stor utsträckning är den också eluppvärmd. Därför kommer bidrag också att lämnas för byte till en värmeanläggning som är baserad på ett vattenburet värmesystem och för installation av utrustning för värmeackumulering. Bidraget ges dock inte till panna eller värmepump. Slutligen kan också bidrag lämnas för att under höglastperioder minska effektuttaget i direktelvärmda hus. Det kan ske genom att begränsa det högsta möjliga effektuttaget med hjälp av en s.k. effektvakt och en kompletterande värmekälla, t.ex. en braskamin. Ett mycket väsentligt villkor för bidragen till enskild uppvärmning är att fjärrvärme inte finns och att fjärrvärme inte planeras i området. 1,65 miljarder kronor kommer att lämnas ut som statliga bidrag under femårsperioden. Samtidigt satsas 1 miljard i statligt stöd till biobränslekraftvärme, vindkraft och småskalig vattenkraft. Det statliga investeringsstödet kommer att vara en mindre del av de totala investeringarna. I Sverige har användningen av olja minskat dramatiskt under 70 och 80-talen. År 1970 bestod nästan 80 % av energitillförseln av olja och oljeprodukter, vid början av 90-talet var andelen drygt 40 %. I industrin användes då endast en fjärdedel av den volym oljeprodukter som användes år 1970, och andelen biobränslen var större än andelen fossila bränslen. Men därefter har användningen av olja åter ökat, både totalt i hela landet och i industrin. Den borgerliga regeringen bröt den tidigare utvecklingen genom att lägga om energibeskattningen så att användningen av olja och fossila bränslen gynnades i industrin. Efter år 1992 har industrins oljeanvändning stadigt ökat. Det energipolitiska investeringsprogrammet är ett stort steg i motsatt riktning. Det är för utvecklingen av det ekologiskt uthålliga energisystemet. Användningen av förnybara energislag kommer att öka i el och värmeproduktionen. Eluppvärmning kommer att ersättas med fjärrvärme. Fjärrvärmen kommer att i allt större utsträckning kompletteras med elproduktion, till betydligt energieffektivare kraftvärme. I hus med direktelvärme kommer denna att bytas till uppvärmning med bränslepannor och värmepumpar, eller minskas och kompletteras med bränsleeldning. Totalt blir resultatet en kraftigt minskad elanvändning och en betydligt ökad användning av miljövänliga energikällor.
Herr talman! Jag har i min interpellation ställt tre konkreta frågor till näringsministern. Det är tre frågor som har att göra med de bidragssystem som riksdagen har fattat beslut om och som skall syfta till att vi närmar oss det uthålliga energisystemet som näringsministern har lagt fram en proposition på riksdagens bord om. En av de frågor jag tar upp är hur regeringen ser på förhållandet att bidragssystemet de facto innebär att man ger statsbidrag till villaägare som ställer om från elvärme till oljeuppvärmning. Jag har läst den till Miljöpartiet närstående tidskriften Miljömagasinet. På förstasidan till det senaste numret står det att regeringen ger elkunder bidrag till att ställa om till olja. Jag ser allvarligt på detta. Det är en utveckling helt i fel riktning. Näringsministern kommenterar över huvud taget inte detta i svaret. Jag har också tagit upp de bidrag som ges för de villaägare som vill installera en vedpanna och de effektminskningsbidrag som ges till villaägare och småhusägare som vill installera en vedkamin. Jag har noterat att man i kommunerna blir alltmer bekymrade. Redan i Boverkets ansökningsformulär understryks vikten av att den bidragssökande som vill byta till vedpanna eller vedkamin tar kontakt med kommunen eftersom det kan vara olämpligt att elda med ved i många bostadsområden. "Vedeldning kan vara besvärande för dina grannar", heter det i Boverkets folder. Miljö och hälsoskyddsinspektören i Växjö kommun säger i medierna att många kommer att löpa risken att inte kunna använda de vedkaminer de har installerat med hjälp av statliga bidrag. Det är bara för att kommunerna tvingats lägga ut eldningsförbud. Motsvarande resonemang pågår inom Storstockholms energiberedning, som är ett samarbetsorgan för kommunerna i Stockholmsområdet. Det är naturligtvis allvarligt om denna situation uppstår, och den riskerar - som jag skrev i min interpellation - att dra ett löjets skimmer över allt vad biobränslen heter - vilket naturligtvis vore mycket olyckligt. Jag har bett att få en kommentar också till detta av näringsministern. Men jag har inte fått det, och det leder mig över till en mer formell aspekt på hur regeringens ledamöter hanterar interpellationsinstitutet. Enligt min uppfattning visar näringsministern en bristande respekt för riksdagen. Jag tänker då inte primärt på omständigheten att näringsministern inte var här när vi skulle ha debatten. Jag inser att även en minister kan hamna i bilköer. Men enligt regeringsformen ingår interpellationsinstitutet som en del i riksdagens kontrollmakt, och det blir totalt meningslöst om statsråd i regeringen helt underlåter att besvara de konkreta frågor som ställs i interpellationerna. Jag har fått ett formellt svar av näringsministern som innehåller en redovisning av den proposition och de riksdagsbeslut på vilka jag har grundat interpellationens frågor. Men de konkreta frågorna berörs inte med ett ord i näringsministerns svar. Det här blir därmed ett slöseri med både näringsministerns, min, kammarens och talmannens tid. Jag anser att det är ett oskick som ur riksdagens synvinkel är oacceptabelt. Hela kontrollmakten devalveras om ministrar uppträder på det sättet. Med hänvisning till detta vill jag nu till talmannen överlämna en skrivelse där jag begär att talmannen direkt till regeringschefen påtalar interpellationsinstitutets betydelse och understryker riksdagens krav på att framställda frågor besvaras av regeringens ministrar.
Herr talman! Jag kan naturligtvis förstå att Mikael Odenberg vill bestämma vad som är sanning. I det hänseendet använder han sig numera av Miljöpartiet som det parti som beskriver sanningen. Han vill också ställa frågorna, och han vill bestämma svaret. Jag kan naturligtvis förstå att det vore en önsketillvaro att leva i en sådan värld. Som tur är är ju Sverige ett land där man får ha olika uppfattningar och där man också får beskriva frågan och svaret som man vill. Jag tyckte att det han sade var dumt, men det får stå för Mikael Jag anser inte att det energipolitiska beslutet får de konsekvenser som Mikael Odenberg säger. Det är det som är själva huvudpoängen i mitt svar. Jag anser inte att omställningen från kärnkraft till förnybar energi leder till en ökad användning av olja. Det är riktigt att vi har haft en ökad användning av olja i vårt energisystem under 90-talet. Det hänger samman med en viktig sak, nämligen en kraftig omläggning av energiskatterna den 1 januari 1993. Jag kan förstå att Mikael Odenberg ogärna vill prata om det. Men de facto togs energiskatten bort och koldioxidskatten reducerades med tre fjärdedelar för industrin den 1 januari 1993. Den totala beskattningen sänktes från 1 260 kr per kubikmeter till 230 kr per kubikmeter. Det är klart att det påverkar användningen av olja, Mikael Odenberg. Att då bli väldigt upprörd över att vi ger bidrag till att investera i biobränslen är att vara väldigt onyanserad. Jag skall utveckla en sak som framgår i frågorna 2 och 3. De handlar om biobränslen inne i samhällena. När det gäller bidrag är det för oss viktigt att prioritera och bygga ut fjärrvärmen. Jag hoppas verkligen att kommunerna uppträder så - också i Stockholmsområdet - att man bygger ut fjärrvärmen och att man producerar kraftvärmd el i anslutning till fjärrvärmenäten. Det skall i så liten grad som möjligt inträffa att vi ger bidrag till vedeldning inne i områden där det finns fjärrvärmenät. Jag vill också understryka att det är viktigt att vi väljer en miljövänlig teknik. Men användning av olja, Mikael Odenberg, hänger samman med hur vi beskattar olja. Den största sänkningen av skatt på olja genomfördes den 1 januari 1993. Hur förklarar Mikael Odenberg den stora skattesänkningen då? Vad hade den för effekt på användningen av olja i Sverige?
Herr talman! Näringsministerns tal om att jag skulle vilja bestämma näringsministerns svar på interpellationerna är, med förlov sagt, rena tramset. Jag gör inte anspråk på att bestämma vad ministern skall säga i sina interpellationssvar. Men jag har som riksdagsledamot, när jag använder mig av det interpellationsinstitut som finns reglerat i den svenska konstitutionen, faktiskt anledning att kräva att de frågor som ställs besvaras eller i varje fall kommenteras. Det är ett faktum att den villaägare som ställer om till användning av olja får statsbidrag för att bygga om värmesystemet i sitt hus. Det finns sådana ansökningar i dag. Då kan naturligtvis näringsministern säga att detta inte är ett problem. Av skatteskäl osv. är det inte oljepannor som sätts in. Det blir någon annan uppvärmningsform. Bidragen ges inte till pannorna utan till det vattenburna distributionssystemet. Men säg då det i svaret! Den synpunkten kan man naturligtvis ha, och den kan man formulera i ett svar. Men svara då för Guds skull i interpellationssvaret på de frågor som ställs! Jag konstaterar att det i dag ligger inne ansökningar från egnahemsägare som kommer att få statsbidrag för att bygga om sina hus och sedan sätta in oljepannor. Jag tycker att det är ett steg i fel riktning. Jag hittar inte på problem med vedeldning i kommunerna. Jag har ingen annan uppfattning än näringsministern i fråga om att det är bra om man byter ut fjärrvärmen i tätbebyggda områden, men jag konstaterar att kommunala befattningshavare på miljöoch hälsoskyddsområdet på olika håll i vårt land uttrycker farhågor för att man kommer att tvingas förbjuda bidragstagare att använda de vedkaminer som de installerar med statens hjälp. Det är då ett rimligt krav att näringsministern kommenterar den frågan i sitt interpellationssvar, i stället för att bara räkna upp de riksdagsbeslut som jag som riksdagsledamot själv har suttit i kammaren och fattat. Jag väntar fortfarande på en kommentar om vad näringsministern skall säga till de småhusägare som får bidrag av staten för att installera en vedkamin och som sedan av kommunen förbjuds att använda den vedkaminen.
Herr talman! "Om argumenten är svaga, höj rösten", var det någon som sade. Om jag börjar med den första frågan, tycker jag att jag har besvarat den. Jag säger i svaret: "Därför kommer bidrag också att lämnas för byte till en värmeanläggning som är baserad på ett vattenburet värmesystem och för installation av utrustning för värmeackumulering. Bidraget ges dock inte till panna eller värmepump." Så har jag svarat, Mikael Odenberg. Det hjälper inte med en hög röstvolym och att bara vara arg, utan man måste läsa svaret. Jag fortsätter att citera ur svaret: "Ett mycket väsentligt villkor för bidragen till enskild uppvärmning är att fjärrvärme inte finns och att fjärrvärme inte planeras i området." Mikael Odenberg har själv citerat just detta om den enskilda kommunen. Ett exempel är Växjö kommun, som är en kommun som är utmärkt duktig och har ett stort fjärrvärmenät. Det är klart att bidrag inte skall gå ut där Växjö kommun planerar eller har fjärrvärmeverksamhet. Jag tror att det är välkänt för Mikael Odenberg. Det står också i de instruktioner som finns för dem som skall hantera de här frågorna. Det här har blivit en helt annan fråga för Mikael Odenberg. Jag skulle vilja gå tillbaka till min fråga: Vad tror Mikael Odenberg att det hade för betydelse att vi kraftigt sänkte oljeskatten den 1 januari 1993 med 1 030 kr per kubikmeter för industrin när det gäller oljeanvändning?
Herr talman! Nu är det så att näringsministern är här för att svara på mina frågor. Nästa period, när näringsministern inte längre är näringsminister, kan han ställa sina frågor här i talarstolen. Och ställ nu inga nya frågor i nästa inlägg, när jag inte ens har möjlighet att begära ordet igen! Jag har redan i interpellationen klargjort hur det nya bidragssystemet är utformat. Det är ingen överraskning, därför att jag har själv suttit här i kammaren och fattat beslut. Men faktum kvarstår att den villaägare som bestämmer sig för att byta ut sin direktverkande elvärme mot oljepanna kommer att få 30 procentiga investeringsbidrag för alla de installationer som erfordras förutom själva pannan, dvs. skorsten och vattenburet distributionssystem. Sådana ansökningar finns inneliggande i dag. Jag tycker att det från miljösynpunkt är mycket besvärande att den svenska regeringen med skattepengar subventionerar dem som går över till miljöskadlig oljeanvändning. Det är likafullt så, herr talman, att man i många kommuner här i Stockholmsområdet och i andra kommuner diskuterar utökning av eldningsförbuden och har farhågor för att medborgare som söker och får Anders Sundströms bidrag sedan av kommunen skall hindras från att använda de installationer som har gjorts. Jag har givetvis tagit dessa exempel i hopp om att få en seriös kommentar av näringsministern om hur han ser på detta. Jag skall inte sticka under stol med att jag också har tagit upp dem därför att jag tycker att de är bra exempel på en vimsig energipolitik som leder Sverige åt fel håll.
Herr talman! Mikael Odenberg bestämmer inte heller hur svenska folket skall rösta i valet 1998 - inte ens det får han bestämma. Vi får se hur det blir med det. Det som är det viktigaste i den här diskussionen är följande: Skall vi stödja vattenburna system i Sverige? Är det vettigt att den svenska regeringen och den svenska riksdagen stöder utbyggnad av vattenburna system? Jag tror att det är vettigt, därför att det ger hushållen en ökad möjlighet att välja alternativ. Nästa fråga är: Skall staten förbjuda installation av oljebrännare hos de svenska hushållen? Det finns de i riksdagen som tycker att vi inte skall förbjuda kärnkraft. Jag vet inte om de också tycker att vi skall förbjuda installation av oljebrännare hos hushållen. Jag tror att man bäst styr den frågan genom skatter. Jag hör till dem som är litet tveksamma till den mycket kraftiga sänkning av skatten på olja som genomfördes den 1 januari 1993. Då sänktes skatten på olja för industrin med 1 030 kr per kubikmeter. De som genomförde den skattesänkningen bedriver nu en hätsk kampanj, där de säger: Oj! Detta har lett till ökad oljeanvändning. Sverige äventyrar nu sitt koldioxidmål, och det beror på att Anders Sundström ger bidrag till vattenburna system i villor nästa år. Jag vet inte vem som är snurrigast, men jag är inte säker på att det är jag; det kan vara någon annan.

Herr talman! Margit Gennser har frågat vad jag avser att vidta för åtgärder för att våra innovativa läkemedelsföretags konkurrensförhållanden inte skall snedvridas på grund av de stimulanser till parallellhandel som den svenska regeringen och regeringar inom EU genomfört eller har för avsikt att genomföra. Låt mig först slå fast att vi kan glädja oss åt starka, innovativa och internationellt konkurrenskraftiga läkemedelsföretag i Sverige. Vi kan också glädja oss åt en stark tillväxt av nya innovativa företag på läkemedelsområdet. De är en viktig sektor i vår ekonomi, och vi arbetar målmedvetet för att säkra god kompetensförsörjning så att läkemedelsindustrin även framöver finner Sverige attraktivt. Som Margit Gennser framhåller är sunda konkurrensförhållanden och rättvisa spelregler för såväl stora som små företag viktiga förutsättningar för en väl fungerande konkurrens. Samtidigt är det viktigt att en god balans finns i förhållande till immaterielrätterna så att intresset för innovativt arbete inte hämmas. Läkemedelsverkets verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgifterna sätts i princip efter den arbetsinsats som behövs för att granska, godkänna, kontrollera och följa upp ett läkemedel. För att få ett läkemedel godkänt för försäljning utgår en ansökningsavgift. Läkemedelsverket upp läkemedlet vad gäller dess effekt, säkerhet och kvalitet. För detta arbete tar verket ut en årsavgift som skall betalas så länge ett godkännande eller tillstånd gäller. Ett parallellimporterat läkemedel är redan godkänt. Verkets arbetsinsats beträffande dessa läkemedel är därför betydligt mindre än för övriga läkemedel, vilket har motiverat sänkningen med 50 % av avgiften. Det är alltså fråga om en kostnadsrelaterad avgiftssättning och inte ett gynnande av parallellimporten. Höjningen av Läkemedelsverkets avgifter med 4 % är avsedd att kompensera verkets pris och löneökningar. Ingen av dessa avgifter kan heller i sig anses ha någon avgörande betydelse för huruvida parallellhandel sker eller ej. Parallellimport med läkemedel blev möjlig i Sverige genom Sveriges EU-inträde. Parallellimport medför en prispress på läkemedelspriserna, vilket är viktigt. Det är till fördel för konsumenterna. Jag är dock väl medveten om att parallellimporten kan leda till vissa problem för läkemedelsföretagen. Ett problem i sammanhanget är att prissättningssystemen varierar mellan de olika medlemsstaterna. Ett arbete pågår inom EU i denna och näraliggande frågor. Sverige följer nära detta arbete. Avslutningsvis kan jag lova Margit Gennser att det inte finns några skilda uppfattningar i regeringen utan att regeringen har en gemensam syn även i denna fråga.
Herr talman! Svaret är ganska intetsägande. Man lovar, men vad man lovar kan vi inte utläsa. I budgetpropositionen anger regeringen uttryckligen att förändringen av läkemedelsavgifterna bl.a. gjorts för att stimulera parallellimport av läkemedel. Det gör man genom att sänka årsavgiften för parallellimporterade läkemedel. Hur kostnadsfördelningen har gjorts, vilka priser som har ökat osv. har man inte angivit. Detta innebär att staten understöder ett kringgående av immaterielrätten, och det drabbar den innovativa läkemedelsindustrin. På kort sikt är det måhända bra för Socialdepartementet, men på längre sikt är det en katastrofal politik. Jag tror att det är viktigt att jag förklarar varför. Det som kallas R och D, dvs. Research and Development, utgör en mycket stor riskfaktor inom den innovativa industrin. Från de mest positiva utredningarna vet vi att kanske 23 % av substanserna kommer till fas-ett-studier. I brittiska undersökningar visar det sig att 11 % av substanserna kommer till fas-ettstudier. Därifrån är det lång väg fram till att man kan marknadsföra en produkt. Man brukar räkna med att en substans leder till 3 700 artiklar. Det förekommer bara några få Block-busters per år - under tio stycken. Det är på dem man skall tjäna in alla forskningskostnaderna. Det är därför man har patenträtt, och det är därför man har immaterialrätt. Det är detta man bryter mot när det är fråga om parallellimport. Medelhavsländerna mycket låga priser. Därför är det möjligt att slita av förpackningarna, ompaketera, sätta det innovativa företagets varumärke och namn på förpackningen och skicka tillbaks produkterna. Detta är faktiskt resursslöseri i dess äkta bemärkelse. Professor Minford säger att det som händer är att företagen, t.ex. Astra, måste sälja sina egna produkter till sig själv till ett felaktigt och oekonomiskt pris. Detta är inte att främja den innovativa verksamheten. Vi vet hur det går när man för den politik som Anders Sundström för. I Kanada och Australien har man gjort det sedan 80-talet. Man har tagit död på forskningen där. Anders Sundström säga att han inser värdet i den innovativa industrins verksamhet när han samtidigt understöder Socialdepartementets parallellimport? Hur kan Anders Sundström bedriva en politik som han säger innebär att han målmedvetet arbetar för att säkra god kompetens inom läkemedelsindustrin när han samtidigt ställer sig bakom en politik som helt klart underminerar den innovativa industrin i Sverige och EU? Hur kan Anders Sundström driva en trovärdig politik för att skydda immateriella rättigheter inom EU när han ställer sig bakom Socialdepartementets politik att stimulera parallellimport? Är tvetydigheten i svaret medveten? Jag vill aldrig tänka illa om folk. Det måste vara så att Anders Sundström inte begriper att det finns en konflikt.
Herr talman! Jag förstår att det sista sades för att Margit Gennser inte vill tänka illa om folk. Frågan rymmer en konflikt. Det är riktigt, Margit Gennser. Parallellimporten pressar å ena sidan priset och gör konsumenten starkare men försvagar å andra sidan företagens möjligheter att utveckla nya produkter. Detta kom till som ett resultat av EU Jag vet inte om Margit Gennser jobbade för EU. Jag gjorde det, men jag var aldrig lyrisk när jag argumenterade. Jag försökte vara rätt balanserad och erkänna att en del var bra och en del dåligt. Det system vi har i EU är naturligtvis inte bra. Margit Gennser beskriver det på ett väldigt bra sätt. Däremot anser jag inte att vi i Sverige smygvägen kan införa en tull på läkemedel som kommer från t.ex. Italien. Det skulle aldrig EU-kommissionen godkänna i längden. Det skulle vara ett system där vi försökte att via något slags administrativt regelverk kringgå bestämmelserna. Jag tycker inte att det är ett bra sätt. Jag vet att många länder i Europa jobbar med olika typer av tekniska handelshinder och olika typer av statsstöd, vilket vi i Sverige bekämpar. Vi uppträder väldigt korrekt på det området. För att ge ett balanserat svar kan jag säga att två motstående intressen möts. Det gäller å ena sidan konsumenternas intresse av lägre läkemedelskostnader, å andra sidan intresset av att så stor del som möjligt av läkemedelsföretagens vinster kan användas för forskning. Jag anser att lösningen på detta problem ligger i att vi så småningom får en mer enhetlig prissättning i Europa. Vi skall komma ihåg att alla länder i Europa med undantag för ett har reglerade priser på läkemedel. Det har visat sig vara ganska bra om man tittar till kostnaderna. Det finns en konflikt. Vi har vägt av den på detta sätt. Jag tycker att Margit Gennser också borde se denna konflikt. Hon borde inse att medlemskapet i EU inte bara leder till himmelriket. Det finns också en del problem att hantera.

Herr talman! Första gången vi började tala om parallellimport var 1972. Det gällde Valium och Librium och Holland och Storbritannien. EU var inte inblandat den gången. Parallellimport är ett svårt problem. Det finns faktiskt möjligheter för herr Sundström att arbeta aktivt i denna fråga. Ett fall har just varit uppe i EG-domstolen. Det refererades i Finanstidningen den 11 november. Det gällde parallellimport, men naturligtvis inte läkemedel. Det gällde den franskaste av franska produkter - Domstolen säger att Diorprodukter lever på att bli förknippade med lyx och status. Därför måste varumärket vara skyddat och får inte säljas i mindre fina lågprishallar. Detta diskuterades också av en representant i kommissionen. Han sade att det var ett mycket allvarligt fall därför att det kan underminera vår lagstiftning om parallellimport. Han sade, och det visar att han inte förstår vad konkurrens är, att parallellimport trots allt är ett av de viktigaste konkurrensmedlen inom EU. Det skall EU verkligen kritiseras för. Det är en statisk konkurrens, men konkurrens när det gäller innovativa produkter är dynamisk. Det är hela den processen som betyder så mycket. Det kommer nya produkter. Utvecklingstiden blir kortare och kortare. Man får nya metoder att framställa produkterna med. Man botar sjukdomar på nya sätt, precis som man löser datorproblem på nya sätt. Därför måste vi ha patenträtt, och därför måste vi ha skyddade varumärken. Därför trodde jag att Anders Sundström skulle ha så mycket go att han slogs för en sådan konkurrenspolitik ute i Europa. Men inte alls, utan han skall avvakta att Europa kanske någon gång i framtiden kommer att se på det där med prissättning på ett annat sätt och kommer att reglera alla priser på samma sätt i stället för att reglera priser på olika sätt. Vad vi måste få bort är naturligtvis regleringarna. Jag antar att Anders Sundström, som har hela Näringsdepartementets resurser bakom sig, känner till Diorfallet och de problem som det tycks ställa för parallellimporten. Det gläder mig. Jag kanske då kan få svar på hur han skall utforma en mer dynamisk politik, eller jag kanske får vänta på en sådan till efter valet.
Herr talman! Jag kan ge ett rätt kort svar. Först och främst vill jag återigen säga att parallellimport var förbjuden fram till EU-inträdet. Detta system är inte någonting som vi har gillat, men det finns här. Det systemet lever vi med i dag, och jag tycker inte att vi på ett hederligt sätt kan säga att vi har fått systemet som ett resultat av EU-medlemskapet och att vi därför skall hitta på ett sätt att bakvägen förbjuda systemet. Det vore inte speciellt bra. Då tycker jag att det senare resonemanget som Margit Gennser för känns mer konstruktivt. Jag uttrycker mig väldigt kort i slutet av mitt interpellationssvar, där jag säger att ett problem i sammanhanget är att prissättningssystemen varierar mellan de olika medlemsstaterna, att ett arbete pågår inom denna och näraliggande frågor och att Sverige nära följer detta arbete. Det är klart att vi jobbar med de här frågorna. Jag kan inte ge några löften om resultatet. Det kan man inte när man måste komma överens om villkor med andra länder. Man kan inte diktera någonting. Så stort är inte Sverige i EU att det går att diktera villkor. Men det är helt tydligt, precis som jag sade i min inledning, att här finns en konflikt mellan å ena sidan ett konsumentintresse och å andra sidan ett Sveriges position fram till EU-inträdet var att förbjuda parallellimport. Den infördes i och med EU inträdet. Den ställer till problem som vi måste hantera på ett annat sätt än via administrativa handelshinder. Jag hoppas att Margit Gennser har samma uppfattning som jag. Eller tycker Margit Gennser att vi skall använda tekniska handelshinder för att förhindra sådant som vi inte gillar i EU?
Herr talman! Jag har inte talat om tekniska handelshinder. Jag har talat om att man skall upprätthålla patenträtten, och patenträtten är verkligen inget tekniskt handelshinder. Det är faktiskt för att kunna ha en dynamisk marknadsekonomi - läs Schumpeter! Jag skulle vilja ställa en fråga om en annan sak. Varför i hela världen opponerar sig inte Anders Sundström, skriker till och slår näven i bordet när man från Socialdepartementet gör allting för att stimulera parallellimport, vilket är en horrör när det gäller marknadsekonomi? Varför ändra avgifterna på det här viset? Det var väl budgetleken och sparkrav från Finansdepartementet som var anledningen. Här kunde Anders Sundström ha varit mycket uppfinningsrik och t.ex. tittat på det avtal som Socialdepartementet har träffat med landstingen, som betyder att man får betala nästan 1 miljard till landstingen för den hamstring som de betalade 1996. Här hade det funnits utomordentligt bra diskussionspunkter med Socialdepartementet, men man gjorde ingenting. Vad kommer att hända? Jo, det kommer att bli försämrad konkurrens. Det finns förslag på vad man kan göra. Man kan sälja läkemedel med olika styrka på olika marknader. Man kan ha olika dispensformer. Man kan minska lagerhållningen. Man kan vägra att sälja till lågprismarknader. Man kan låta bli att ge licensavtal till lågprismarknader. Man kan försöka att hålla en jämn prisbild på marknaden. De marknader som man inte får igenom detta med kommer man inte att sälja till. Då har vi verkligen fått dålig konkurrens.
Herr talman! Jag vill återigen anknyta till frågan om parallellimporten. Vi har ju haft parallellimport också tidigare men inte för just läkemedel. Det har att göra med att detta är en väldigt reglerad marknad, där det finns särskilda skäl att ha den ordningen. Parallellimporten är någonting som vi tvingades till i samband med EU-medlemskapet. Jag anser inte att Sverige skall arbeta med åtgärder som tekniska handelshinder. De avgifter som vi tar ut av näringslivet i olika sammanhang, också när det gäller läkemedel, måste spegla samhällets kostnader. Därför tycker jag inte att det är så konstigt att vi har dessa avgifter. Jag tycker snarare att det vore väldigt underligt om jag som näringsminister argumenterade för att vi nu skulle ta ut en avgift som skulle vara högre än samhällets kostnad för en verksamhet. Då tror jag att vi skulle få problem. Jag vill inte medverka till ett sådant system. Jag tror inte heller på att vi i Europa som princip skulle göra oss av med parallellimporten. Den är ju en viktig fråga i EU. Det skulle inte vara speciellt framgångsrikt att driva den frågan. Vi har ju haft parallellimport på alla områden utom läkemedel före EU Jag tror alltså att vi måste gå fram på andra vägar, och jag anger en del av dem i mitt interpellationssvar. Med detta vill jag avsluta debatten. Tack så mycket.

Herr talman! Birgitta Wistrand har frågat mig om jag kan tänka mig att ompröva ett beslut om statligt stöd till en kurs, Folkhälsa i tiden, vid Apelrydsskolan. Apelrydsskolan, som tidigare varit en lanthushållsskola och nu är en s.k. kompletterande skola, har för år 1997 statsbidrag för 10 årselevplatser på sin konsumentekonomiska specialkurs. Skolan har dock möjlighet att få statsbidrag för upp till 20 årselevplatser på den kursen. Skolan ansökte i januari 1997 om att få statlig tillsyn och statsbidrag för ytterligare en utbildning, Folkhälsa i tiden. Utbildningen skulle omfatta 18 nya årselevplatser. Skolverket avstyrkte ansökan i ett yttrande. Regeringen ställde utbildningen under statlig tillsyn och avslog ansökan i övrigt. En annan tidigare lanthushållsskola, Vackstanäs, som kan sägas vara en systerskola till Apelrydsskolan har, som Birgitta Wistrand i sin interpellation mycket riktigt påpekat, fått regeringens tillstånd att starta en ny kurs i textilkunskap. En skillnad mellan de två ärendena är att Vackstanäs redan från början ansökte om att få byta ut en av sina utbildningar, som man hade statsbidrag för, mot den nya utbildningen. Den nya kursen skulle alltså ges inom ramen för antalet fastställda årselevplatser. Skolverket hade också i ett yttrande tillstyrkt detta byte av kurser. Apelrydsskolan har nu ansökt om omprövning av regeringens beslut. Skolan anhåller också om att få byta ut sin befintliga konsumentekonomiska kurs mot den nya kursen Folkhälsa i tiden. Det har inte varit ekonomiskt möjligt att utöka antalet platser vid skolan, men när skolan vill förändra och modernisera sin utbildning inom den befintliga ramen är jag beredd att ompröva beslutet. Ärendet har under hösten beretts på Utbildningsdepartementet, och i går fattades beslut på regeringssammanträdet om att skolan skall få byta den äldre utbildningen mot utbildningen Folkhälsa i tiden.
Herr talman! För en gångs skull är jag riktigt glad så här på en fredag, för jag kan bara tacka för svaret och säga att det beslut som regeringen fattade i går betyder att Apelrydsskolan nu kan fortsätta sin utveckling av den utbildning som startades där 1916. Skolan ägs ju, som jag har skrivit i min interpellation, av Fredrika Bremerförbundet. Det känns viktigt för oss att vi kan fortsätta att modernisera oss och ta på oss ett nytt område. Jag vill samtidigt önska statsrådet välkommen till Apelryd, som ligger i Båstad. Vi har byggt en alldeles egen skola, så där finns nu två skolor, en från 1996 och en från 1916. Välkommen dit!

Herr talman! Henrik S Järrel har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att den enskildes rättstrygghet skall vara tillgodosedd i de fall då dennes intresse av korrekt behandling skall vägas mot skäl som rör rikets säkerhet. Med den enskilde avses, såvitt jag förstår, i detta fall enskilda utlänningar som ansöker om tillstånd att bosätta sig i Sverige. I interpellationen hänvisas främst till ett av regeringen tidigare avgjort utlänningsärende, nämligen rörande den irakiske läkaren Zewar Al-Dabbagh. Som Henrik S Järrel själv har angivit i sin interpellation är jag förhindrad att yttra mig i ett enskilt ärende, men jag vill ändå belysa några frågor som är relevanta i sammanhanget. Sveriges riksdag har slagit fast att Sverige, i likhet med flertalet av världens stater, skall ha en reglerad invandring. Grundprincipen är alltså att Sverige självt bestämmer när en utlänning skall tillåtas bosätta sig respektive inte tillåtas bosätta sig i landet. Det är alltså inte någon självklar rättighet för en utländsk medborgare att bosätta sig i Sverige. Vår utlänningslag, och internationella konventioner, reglerar vilka personer som har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Det är här fråga om personer som är att betrakta som flyktingar eller som är skyddsbehövande av andra skäl. I övrigt får uppehållstillstånd ges till utlänningar av anknytningsskäl, arbetsmarknadsskäl eller av humanitära skäl. Medborgare i Norden och Europeiska unionen har dessutom möjlighet att bosätta sig och arbeta i Sverige. Till detta kommer möjligheten att bevilja tillfälliga uppehållstillstånd inom ramen för s.k. internationellt utbyte. Det är i dessa fall fråga om personer som kommer till Sverige som s.k. gäststuderande, gästforskare eller gästarbetare. En förutsättning för att ett sådant tillfälligt uppehållstillstånd skall beviljas är att personen i fråga återvänder till hemlandet efter avklarade studier eller arbete. Syftet med det internationella utbytet är att den kunskap och erfarenhet som erhålls under vistelsen i Sverige skall komma till användning i personens hemland. Jag vill också kort redogöra för de viktiga principer som gäller myndigheters skyldighet att informera en enskild part innan ett ärende avgörs. I förvaltningslagen finns bestämmelser om parts rätt att få del av uppgifter . Reglerna innebär bl.a. att ett ärende inte får avgöras utan att en part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet. En part skall också ges tillfälle att yttra sig om en sådan uppgift. Enligt förvaltningslagen gäller denna underrättelseskyldighet dock med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen. En grundläggande princip i den nämnda bestämmelsen är att en part skall ha rätt att ta del av uppgifter och handlingar i ett ärende trots att sekretess råder. En handling får emellertid inte lämnas ut om det med hänsyn till något allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en sekretessbelagd uppgift i handlingen inte röjs. I sådant fall skall myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller, i den mån det behövs för att denne skall kunna tillvarata sin rätt. En sådan upplysning kan dock underlåtas om den skulle allvarligt skada det intresse som sekretessen skall skydda. Det är alltså fråga om en mycket delikat avvägning mellan partsinsynen å ena sidan och sekretesshänsynen å den andra, och ett undanhållande av uppgifter skall endast ske när det finns mycket tungt vägande skäl för det. Ibland kan så vara fallet i ärenden som rör just rikets säkerhet. Henrik S Järrel frågar mig alltså vilka åtgärder jag tänker vidta för att den enskildes rättstrygghet skall vara tillgodosedd i sådana fall som jag just tagit upp. En rättssäker process för att avgöra utlänningsärenden är nödvändig. Den nuvarande processordningen uppfyller enligt min mening högt ställda krav. Ytterligare åtgärder kan kanske ändå vidtas för att säkerställa att ärendena redan i ett tidigt skede blir allsidigt belysta och att den som berörs själv får komma till tals. Genom den senaste ändringen av utlänningslagen , som trädde i kraft den 1 januari 1997, fastställs bl.a. att avvisning av en asylsökande inte får beslutas utan att muntlig handläggning genomförts. Vi går nu vidare på den inslagna vägen och prövar frågan om processen generellt skall föras som tvåpartsprocess. Genom den parlamentariska utredning som tillsatts av regeringen i slutet av januari i år , kommer en översyn att göras av rättsordningen rörande utlänningsärenden. Kommittén skall bl.a. ta ställning till om en tvåpartsprocess skall införas generellt avseende ärenden enligt utlänningslagen och om prövningen skall göras av domstolar, domstolsliknande organ eller renodlade förvaltningsmyndigheter. Kommittén skall också studera vilka åtgärder som kan vidtas för att tillgodose krav på partsinsyn och sekretess i en tvåpartsprocess. Regeringen har alltså, herr talman, redan innan det av Henrik S Järrel åberopade utlänningsärendet blev aktuellt, genom tillsättandet av nämnda kommitté, vidtagit åtgärder för att om möjligt på ett bättre sätt tillgodose den enskildes rättstrygghet i utlänningsärenden, även i de svåra och känsliga fall då säkerhetsoch sekretessaspekter kommer in i bilden. Henrik S Järrel har i interpellationen även berört en lagändring som trätt i kraft den 1 januari 1997 och som enligt honom innebär att Utlänningsnämnden inte längre har möjlighet att överlämna förnyade ansökningar om uppehållstillstånd till regeringen för "över"-prövning. Det bör slås fast att prövningen av en ny ansökan tar sikte på att bedöma omständigheter som inte har prövats förut i ärendet. Det är alltså inte rätt att kalla bedömningen av en ny ansökan om uppehållstillstånd för överprövning.
Herr talman! Låt mig först och främst tacka statsrådet Schori för det ganska utförliga svaret på min interpellation. Sedan vill jag gärna ge statsrådet ett erkännande för att regeringen i elfte timmen backade och beviljade den irakiske läkaren Zewar Al-Dabbagh ett tillfälligt uppehållstillstånd intill slutet av maj i nästa år. Å andra sidan kanske man också utan överdrift kan påstå att regeringen och statsrådet i detta fall inte hade några egentliga alternativ att tillgå, med hänsyn till gällande föreskrifter och praxis. Man kan i och för sig resa en rad frågor i anslutning till hur regeringen och berörda myndigheter har handlagt Al-Dabbaghs ärende, i varje fall under drygt senare hälften av hans elvaåriga vistelse här i landet. I övrigt är statsrådet och jag i princip ense om grunderna för en reglerad invandring i vårt land. När regeringen t.ex. fattade sitt beslut om utvisning den 19 juni i år måste hotet om tortyr, misshandel och kanske t.o.m. avrättning i Irak ha varit lika överhängande som nu. Det är bl.a. sedan länge känt för svenska myndigheter att Al-Dabbagh inte infann sig för t.ex. Hans regimkritiska inställning är inte heller någon nyhet. Det är naturligtvis inte heller särskilt sannolikt att utsikterna till en skonsammare behandling av honom i Irak skulle öka om ett halvår eller så. Är det humant att låta en människa som har arbetat och försörjt sig och sin familj här i elva år leva halvårsvis i något slags otrygg nåder? Svaret på den frågan är givetvis att så inte är fallet. Även när det gäller hans anknytning till Sverige ligger den fast i det att han här har sin hustru och sina tre barn. Man kan knappast tänka sig en starkare anknytning. Anknytningen fanns i och för sig redan i juni och för övrigt sedan flera år tillbaka. Det är svårt att se att det där skulle bli någon ändring framöver. Familjen lär ha rotat sig och Al-Dabbagh är en uppskattad och efterfrågad ortopedkirurg vid Karolinska sjukhuset. Märk dock att reflektioner av dessa och andra slag kan man göra i fallet Al-Dabbagh utifrån en alldeles speciell omständighet, nämligen att han av säpo, Säkerhetspolisen, sedan fler år har betraktats som en potentiell säkerhetsrisk. Likväl har han upprepade gånger beviljats förlängda uppehållstillstånd. Det förefaller i och för sig något ologiskt, såvida inte syftet har varit att för säpos del skaffa sig en längre observationstid. Enligt regeringens i förra veckan, den Dabbagh alltjämt som en säkerhetsrisk. Herr talman! Statsrådet är av konstitutionella skäl förhindrad att uttala sig i enskilt ärende under prövning, och det begär jag inte heller av honom i dagens debatt. Däremot har det varit viktigt för mig att beröra några punkter i ärendet Al-Dabbagh därför att ärendet erbjuder ett gott åskådningsexempel när det gäller vissa principiella brister av rättssäkerhetskaraktär då s.k. säkerhetskontroll utgör grund för nekat uppehållstillstånd. Handläggningen av det här ärendet lämnar en del övrigt att önska i detta hänseende. Vi skall först dock göra klart att såväl statsrådet som jag är ense om att vi behöver en säkerhetstjänst i landet. Det är förvisso inte dess vara eller icke vara som debatten i dag handlar om. Däremot handlar det mer om formerna för hur säpos verksamhet bör bedrivas, vilka uppgifter som skall få ligga till grund för bedömningar av olika slag, kontroll av äkthet och grad av befogenhet vid uppgifters inlämnande etc., etc. kort sagt: krav på ett genuint kvalitetsarbete där kunskap mer än gissning är ledstjärnan.
Herr talman! Jag ser Henrik S Järrels interpellation som ett uttryck för den oro och undran som många känner i Sverige kring ärenden av den här karaktären, och det ju är inte så konstigt. Det är en mycket svår fråga. Det rör sig om en unik regim i Bagdad som förtrycker sina medborgare. Det rör sig om sekretessärenden, Säkerhetspolisen och sådant. Det rör sig inte minst om begränsad insyn i ärendena. Därför är frågan helt motiverad. Den 19 juni följde regeringen lagen, vilket vi också gjorde nu senast. Det var alltså inte fråga om något backande. Europakommissionen har också yttrat sig i frågan och följde regeringens beslut från i juni. Att vi nu följde lagen igen i det här fallet, där det skyddsbehov som uppstått åberopas, beror på att regeringen inte längre kan utesluta att Al-Dabbagh, genom sina regimkritiska uttalanden och den uppmärksamhet som ärendet har tilldragit sig, vid en återkomst till hemlandet skulle komma att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling. Den fruktan som åberopas måste därmed numera vara välgrundad. Det är alltså nya omständigheter sedan beslutet fattades i juni, så beslutet följer lagen. Jag har också sagt i mitt svar att vi nu går vidare och ser om man i kommittén som prövar rättsprocessen ytterligare kan öka insynen för parten i det här fallet, även när det gäller sekretess. Jag vill därmed tacka Henrik S Järrel för hans interpellation, och jag är övertygad om att vi färdas i samma riktning här.
Herr talman! Vi har nyligen haft en särskild SÄPO-debatt här i kammaren. Av den framgick bl.a. att regeringen överväger former för ökad insyn i säpos verksamhet. Det är nödvändigt, även om det också ofrånkomligen ligger i sakens natur att det ofta handlar om mycket grannlaga avvägningar mellan öppenhet och sekretess. Men det är t.ex. inte acceptabelt att utvisa en utlänning ur landet med stämpeln säkerhetsrisk utan att vederbörande ges möjlighet att under juridiskt betryggande former försvara sig och sin sak inför ett opartiskt organ. Som det nu är framstår ju säpo som både åklagare och domare i en och samma roll. I sådana här situationer är det angeläget att den som är stämplad som en säkerhetsrisk, utlänning eller ej, har tillgång till fristående juridiskt biträde i den mån säkerhetsrisken åberopats som grund för ingripande av något slag. Statsrådet antyder att ytterligare åtgärder kan vidtas för att säkerställa att ärenden redan i ett tidigt skede blir allsidigt belysta och att den som berörs själv får komma till tals. Muntlig handläggning i utlänningsärenden tillförsäkras numera sedan den 1 januari i år, och det är bra. Det sker med juridiskt biträde, utgår jag ifrån. Genom den nya parlamentariska utredningen, som statsrådet berör, vill regeringen också göra en översyn av rättsordningen rörande utlänningsärenden, där bl.a. frågan om tvåpartsprocess vid t.ex. domstol eller domstolsliknande organ kommer att övervägas. Utredningen skall också pröva vilka åtgärder som kan vidtas för att tillgodose krav på partsinsyn och sekretess i en tvåpartsprocess. Jag anser att detta är en utveckling i rätt riktning och menar att regeringen har alla skäl att i detta sammanhang även väga in sådana utlänningsfall, likt Al-Dabbaghs, där s.k. säkerhetskontroller har aktualiserats. Där om någonsin riskerar nämligen den enskildes rättssäkerhetsskydd att allvarligt åsidosättas med nuvarande ordning. Det förutsätter i sin tur, om jag har uppfattat justitieministern rätt vid riksdagens SÄPO-debatt häromveckan, att en översyn görs av de rutiner för uppgiftslämnande och faktakontroll som har tillämpats av landets säkerhetstjänst. Herr talman! Enligt regeringsformen 1 kap. 9 §, en av vårt lands grundlagar, har domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen att i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt att iaktta saklighet och opartiskhet. Detta kan tyckas självklart, men en rättsstat utmärks också av att respekten för människovärdet visar sig i en human, öppen och tolerant inställning mot sin nästa, oberoende av varifrån han eller hon kommer. Här har vi dock ännu en bit kvar att vandra, även om vi redan hunnit ett gott stycke på vägen.

Herr talman! Viola Furubjelke har frågat mig i vilken form regeringen avser informera riksdagen om arbetet kring mänskliga rättigheter och hur Sverige genom biståndspolitiken ytterligare kan stärka utvecklingen mot demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Förändringar i vår omvärld innebär både nya förutsättningar och nya utmaningar för svensk utrikesoch biståndspolitik. Det har t.ex. aldrig tidigare funnits sådana möjligheter som nu att på olika sätt verka för demokratimålet i utvecklingssamarbetet. De flesta av de svenska samarbetsländerna har numera demokratiskt valda regeringar. I de allra flesta länder finns en önskan om att utveckla och stärka demokratin och att leva upp till de åtaganden som anslutning till konventioner om mänskliga rättigheter innebär. Samtidigt kan vi konstatera att mycket grava övergrepp mot de mänskliga rättigheterna fortfarande äger rum - varje dag runt om i världen. Inte minst utsatt är civilbefolkningen som drabbas av väpnade konflikter. Sverige har en lång demokratisk tradition. Vår historia som ett alliansfritt land utan kolonialt förflutet gör oss till en trovärdig, respekterad och eftertraktad samarbetspartner för många länder i förändring. Sverige har möjlighet att spela en strategisk och positiv roll i känsliga och svåra processer. Men för att kunna spela denna roll finns behov av att konkretisera politiken och utveckla samarbetsformerna. Samordning mellan bilaterala och multilaterala insatser behöver utvecklas liksom den politiska dialogen som instrument. Som framgår av budgetpropositionen avser regeringen att under våren 1998 överlämna två skrivelser till riksdagen med anknytning till mänskliga rättigheter och demokrati: en om mänskliga rättigheter i framtida svensk utrikespolitik och en om stöd till demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna genom utvecklingssamarbetet. Skrivelserna bygger på ett fördjupat policyarbete inom Regeringskansliet och fastställer riktlinjer för den framtida politiken. Det är också en viktig form för djupgående information till och dialog med riksdagen. Översynen av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken kommer att klargöra mål och riktlinjer för den framtida svenska utrikespolitiken när det gäller mänskliga rättigheter. Underlag för skrivelsen är en studie om aktuella frågor och tänkbar utveckling inom området. Här inkluderas de mänskliga rättigheternas universalitet, förslag till en effektivisering av människorättsarbetet inom Förenta nationerna och ett förbättrat skydd av de mänskliga rättigheterna i samband med väpnad konflikt och fredsbevarande operationer. Naturligtvis kommer även de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheternas integration i det internationella systemet för övervakning av de mänskliga rättigheterna att behandlas. Utgångspunkten för översynen är att mänskliga rättigheter även fortsättningsvis skall vara en integrerad del av utrikespolitiken. Det sker genom att en konsekvent politik på området mänskliga rättigheter avspeglar sig i såväl multilateral som bilateral politik. Skrivelsen om demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet har som syfte att utveckla ett sammanhållet förhållningssätt till demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet. Vi avser att närmare precisera politiken för stöd till demokratisering och respekten för mänskliga rättigheter både i det långsiktiga utvecklingssamarbetet och i det humanitära biståndet. Samarbetet såväl med regeringar som med det civila samhället kommer att beröras. Vi ser dessa båda skrivelser som ett konkret och framåtblickande bidrag till MR-året 1998, då 50 årsminnet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna högtidlighålls världen över. Härutöver förbereder Utrikesdepartementet i samarbete med frivilligorganisationer olika insatser för att under MR-året öka medvetenheten och kunskaperna inte minst hos ungdomen om de mänskliga rättigheternas betydelse. Herr talman! Avslutningsvis vill jag beröra frågan om den löpande informationen till riksdagen. Vad gäller det svenska utvecklingssamarbetet har budgeten länge varit det viktigaste instrumentet, inte bara som underlag för den årliga budgetberedningen utan också som informationskälla. Det alltmer komplexa samarbetet, som genomgående bygger på en helhetssyn på samarbetsländerna, kräver nu en mer omfattande redogörelse än vad som kan förenas med kraven i den reformerade budgetprocessen. För närvarande görs därför en översyn om hur informationen till riksdagen om samarbetsländerna skall kunna förbättras. Det är min avsikt att presentera en årlig redovisning av vårt utvecklingssamarbete. Förutom inriktning, omfattning och resultat skall det också ges en beskrivning av de viktigaste samarbetsländerna vad det gäller frågor som är av särskild vikt för utvecklingssamarbetet. Bland dessa återfinns naturligtvis frågan om de mänskliga rättigheterna. Jag ser fram emot en fördjupad diskussion med riksdagen om detta i samband med presentationen av de två skrivelserna.
Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret. Demokrati och mänskliga rättigheter har länge varit ett viktigt mål i utvecklingssamarbetet, men det målet har fått ökad betydelse efter det kalla krigets slut när ideologierna inte längre är motorn i kriget mellan länder. Vi ser i stället interna konflikter som väldigt ofta har sin upprinnelse i just mänskliga rättighets-kränkningar. Därför är det väldigt bra att mänskliga rättighetsbegreppet nu genomsyrar inte bara utvecklingssamarbetet utan också utrikespolitiken i stort, liksom det tidigare också har gjort och framgent bör göra i ytterligare utsträckning när det gäller handeln med krigsmateriel. Det är tre områden där utrikesutskottet har att ta hänsyn till mänskliga rättighets-kriteriet. Vi fäster väldigt stor betydelse vid detta. Nästa år är det mycket riktigt 50-årsjubileet av Den innehåller ett trettiotal grundsatser. Det handlar om rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, skydd mot tortyr, åsiktsfrihet, religionsfrihet m.m. Dessa grundsatser konkretiserades senare i Bill of Human Rights, som är grundstenen i mänskliga rättighetskonventionerna. Det är oerhört viktigt att de länder som vi samarbetar med inom utvecklingssamarbetet får klart för sig att Sverige fäster stor vikt vid efterlevnad av dessa konventioner. Det finns särskilt två områden där Sverige har varit aktivt. Det gäller konventionen om barnets rättigheter och frågorna om kvinnans rättigheter. Jag tycker att vi har ett särskilt ansvar att profilera oss där. Jag vill väldigt gärna trycka på det som biståndsministern säger i sitt svar, dvs. att vi skall föra en konsekvent politik som inte bara vänder sig till våra samarbetsländer. Vi skall också försöka få den politiken att genomsyra FN:s utvecklingssamarbete. Det multilaterala biståndet måste i konsekvensens namn också genomsyras av en känsla för respekt för mänskliga rättigheter. Jag skulle vilja att biståndsministern utvecklade frågan om barnens och kvinnornas rättigheter. Jag vill dessutom ytterligare trycka på det som är upprinnelsen till denna interpellation, nämligen det behov som riksdagen och i synnerhet utrikesutskottet har av att fortlöpande få information om hur arbetet med mänskliga rättigheter bedrivs. Det behövs i synnerhet en ordentlig årlig genomgång. Det har varit en återkommande önskan från utrikesutskottet att vi skall få en sådan redogörelse. Jag välkomnar det biståndsministern annonserar om skrivelserna, men jag skulle vilja höra om de kan utformas på ett sådant sätt att också utskottet kan använda sig av dem i sitt årliga betänkande om biståndet.
Herr talman! Jag tycker att den översyn av de basala samarbetsinsatserna i biståndet som biståndsministern redovisade är bra. Vi har länge begärt ett samlat nytt grepp på utformningen av biståndet. Nu får vi det visserligen bara delvis, men så småningom får vi ändå en samlad översyn som kan vara till stor hjälp framöver i den föränderliga värld som vi lever i. Vi har alltid från Moderaternas sida ansett att respekten för de mänskliga rättigheterna är grundläggande i hela u-världen. Det är basen för all utveckling mot framtiden. Vi menar att biståndet är en viktig väg att påverka vissa av de länder som vi nu tänker på gemensamt. Genom att vi i biståndet tydligt markerar våra avsikter får vi också en inverkan på utvecklingen i länderna. Pengar har en förunderlig förmåga att påverka människors beteenden. Den borgerliga regeringen redovisade under det borgerliga styret varje år läget i våra samarbetsländer, och då inte minst på de mänskliga rättigheternas område, inför varje budgetbehandling. När den socialdemokratiska regeringen trädde till försvann dessa redovisningar. Vad som är bekymmersamt är att utrikesutskottet varje år har skrivit att man utgår från att redovisningarna skall återkomma. Vi har aldrig fått se några sådana trots dessa rätt tydliga markeringar från utskottets sida. Det har bekymrat oss ganska mycket, därför att vi tycker att redovisningen av mänskliga rättighetssituationen har stor betydelse när vi skall ta ställning till inte minst det bilaterala samarbetet med en rad olika utvecklingsländer. Läget har väl närmast utvecklats dithän att utskottet är på väg att, om vi inte får se detta, komma med ett tillkännagivande i frågan. Nu fick vi ett löfte, och jag utgår från att det också kommer att genomföras och att inte regeringen hoppas på att räddas av gonggongen och en ny regering till nästa budgethantering. Jag utgår nämligen ifrån, för jag känner biståndsministern väl, att det här med läget för mänskliga rättigheter är väl känt i Utrikesdepartementet och att det följs upp noggrant. Det gick för den borgerliga regeringen att presentera det här för riksdagen. Det borde vara fullt möjligt även för en socialdemokratisk regering att låta detta kunnande gå vidare till riksdagen just i den situation då vi skall behandla nästa års budget och vi därför har möjlighet att påverka de här frågorna. Jag tackar för löftet i dag, och jag utgår från att vi nu når fram till en bättre tingens ordning.
Herr talman! Låt mig börja med det senaste inlägget - och Viola Furubjelkes senaste påpekande också. Det är sant att vi från socialdemokratisk sida inte var helt entusiastiska när den borgerliga regeringen införde några rader om situationen för mänskliga rättigheter i informationen till riksdagen i sin budgetproposition. Vi tyckte att några rader om mänskliga rättigheter i sammanhanget var ett alldeles för trubbigt, schematiskt instrument för att man skulle kunna grunda någon slags politik på detta. Det här är ett mycket komplext förhållande med demokrati, mänskliga rättigheter, utvecklingsprocesser, fattigdom och sådant. Det behövs en grundligare analys. Det räcker inte att man bara hakar på ungefär som amerikanarna gör med sina årliga redovisningar av mänskliga rättigheter. De är oftast politiskt styrda, det vet vi. Det beror på den politiska konjunkturen i USA vilken typ av omdömen man gör. Det var vi tveksamma till, och vi ville därför fundera. Däremot är det fullkomligt legitimt, som både Viola Furubjelke och Bertil Persson påpekar, att man har någon slags resonemang och redovisning av detta när det gäller de länder vi samarbetar med, självfallet. Det är därför vi nu kommer med genomarbetade skrivelser vad gäller både mänskliga rättigheter och demokrati. Därvidlag tror jag också att man årligen kan göra en presentation av de mänskliga rättigheterna i relief till den grundligare analys och diskussion som även riksdagen naturligtvis skall vara med om. Det är ju syftet med det hela. På det sättet tror jag att vi kan få en gemensam bas att stå på. De mänskliga rättigheterna innebär ju så mycket utöver det som man traditionellt kallar individens enskilda rättigheter. De har med ekonomiska och sociala rättigheter och med fattigdomssituationen att göra. De här skrivelserna kommer alltså. Det kommer en årlig redovisning där även de mänskliga rättigheterna kommer med. Jag vill också säga att jag har förstått att det inom Utrikesdepartementet - det kan jag väl avslöja här - finns en ganska utförlig årlig redovisning av de mänskliga rättigheterna. Den har tidigare nästan betraktats som internt arbetsmaterial. Jag ser inget hinder för att detta kan delas med utrikesutskottet framöver med den sekretess som finns där. Med denna solfjäder av olika aktiviteter och informationer tror jag nog att vi kan komma till en gemensam syn att det här är fullödigt. Jag tror att det är så. Får jag därmed återkomma till Viola Furubjelkes sakdiskussion. När det gäller barnen är det ju en trovärdighetsfråga, tycker jag, att vi i konkret handling följer upp de åtaganden vi har gjort genom barnkonventionen och genom exempelvis det möte som var i Oslo, internationella konferensen om barnarbete. Vi måste följa upp detta på alla håll. I det svenska biståndet skall barnens rättigheter, precis som frågan om gender, vara genomsyrande. Vi har diskuterat en handlingslinje här. Det förekommer ju barnarbete i många av våra samarbetsländer, inte minst i Indien. Där räknar man med ungefär 200 miljoner. Hur skall man då attackera en sådan fråga? Många anser ju att barnen bidrar till brödfödan i familjen. Vi måste helt enkelt välja ut de grövsta aspekterna när det gäller förtrampandet av barnens mänskliga rättigheter. Det gäller t.ex. barnsoldater, sexuell exploatering, slavarbete och sådana saker. Vi måste sätta upp som absoluta villkor att det måste bort. Vi måste även låta det genomsyra vårt arbete i övrigt. Jag kan här säga till Viola Furubjelke att jag tog upp detta i Bryssel i förra veckan i biståndsministerrådet. Jag vill att detta med barnens rättigheter också skall ingå i
Herr talman! Jag välkomnar de här informationerna om barnkonventionen och om att barnens rättigheter skall genomsyra vårt bistånd på samma sätt som kvinnors rättigheter, jämställdhetsmålet, har gjort det. Jag skulle, med åberopande av den tidigare debatten vilja säga att det självklart inte är så att vi anser att mänskliga rättigheter skall användas selektivt och i politiska syften. Det är universella värden som skall tillämpas lika av alla länder. För oss socialdemokrater är det självklart att biståndet är som svårast att genomföra där det som bäst behövs. Vi vill inte använda kriteriet om mänskliga rättigheter som en regulator för hur väl länderna sköter sig. Det är viktigt att man har en förtroendefull dialog så att man når resultat. Det är trots allt för att förbättra för enskilda människor och för grupper av människor, för folk i andra länder, som vi har utvecklingssamarbetet. Där skulle jag vilja påminna om t.ex. den debatt som vi har haft om vårt bistånd till Kina. Det är visserligen inte ett samarbetsland men vi har ändå, tycker jag, lyckats åstadkomma några öar av demokratiutveckling i detta väldiga land. För de människor som berörs av detta är det oerhört positivt. Jag vill ta fram det som ett exempel på att man kanske måste gå fram med litet olika metoder i olika länder för att nå resultat. Det är viktigt att det är resultatinriktat. När det gäller barnkonventionen har jag en fråga till biståndsministern. Enligt konventionen har vi ansvar inte bara för svenska barn utan för all världens barn gemensamt. Det är åtagandet. Det har nyligen publicerats undersökningar som säger att svenska kommuner inte följer barnkonventionen. Nu vet jag att biståndsministern näppeligen kan ha ansvaret för kommunernas efterlevnad, men det här handlar trots allt om en internationell konvention som skall tränga ned på basplanet i varje land. Jag skulle vilja höra om biståndsministern har några kommentarer till den undersökning som vi nyligen fick ta del av via massmedierna. Jag skulle också vilja höra om biståndsministern ytterligare litet kan utveckla frågan om konditionalitet i biståndet när det gäller mänskliga rättigheter. Hur hårt kan vi gå fram? Hur skall vi bäst nå resultat? I övrigt välkomnar jag mycket de här båda skrivelserna. De gör att vi nästa år, och förhoppningsvis framgent, kommer att få en bra MR-dialog i riksdagen också.
Herr talman! När det gäller barnens rättigheter instämmer jag med Viola Furubjelke. Från vår sida har vi uppfattningen att man inte skall ge bistånd till regeringar som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna. Det innebär inte att man inte skall ge bistånd till befolkningen i dessa länder. Men man bör finna andra kanaler än regeringarna för att stödja befolkningen i länder med korrupta regimer eller regimer som hindrar utvecklingen i landet. Jag tycker att det här ärendet har en principiell betydelse. När riksdagen formulerar det så att man "utgår ifrån", upplever jag det som en betydelsefull signal. Jag är bekymrad över att denna signal inte fångades upp av Utrikesdepartementet. Det var inte bra. Vi är alla överens om MR-frågornas betydelse, även om vi är beredda att driva frågorna litet hårdare i samarbetet med u-världen. En redovisning är ingen oöverstiglig ansträngning. Vi har nu fått ett löfte om att det som presteras på UD också kommer att ställas till utrikesutskottets förfogande. Det är för oss naturligtvis den viktiga frågan. Den här översiktliga rapporten tycker jag är viktig. Den är bra att få. Det är nödvändigt att diskutera vårt långsiktiga agerande när det gäller mänskliga rättigheter. Men samtidigt förändras situationen hela tiden. Det gör att det, när vi kommer till budgetbesluten, är angeläget för oss att känna till läget i våra samarbetsländer just när vi beslutar om pengarna. Det är därför vi också tycker att den årliga redovisningen är viktig. Om biståndsministern tycker att den borgerliga regeringen gjorde dåliga redovisningar så kan biståndsministern gärna få visa hur man gör bättre redovisningar.
Herr talman! Det är precis det vi tänker göra, och jag är faktiskt säker på att Bertil Persson också kommer att tycka det när han ser resultatet. När det gäller barnkonventionen skall jag ta med det till regeringssammanträdet, och jag skall delge utrikesutskottets ordförande synpunkten om svenska kommuner och barnkonventionen. Vi gör nu också en omfördelning inom biståndsbudgeten för att lägga 60 miljoner kronor på särskilda åtgärder riktade internationellt för att bekämpa barnarbetet och de vidrigaste avarterna. Den fråga vi har att ställa oss är: Kan vi påverka situationen för mänskliga rättigheter överallt? Det kan vi antagligen inte. Får välja områden, och vi har naturligtvis ett särskilt ansvar när det gäller samarbetsländerna. Hur skall vi påverka när vi kan och tror oss kunna påverka? Skall vi inte också ha en viss långsiktighet? Det kan inte alltid vara helt rätt att se till hur situationen ser ut just nu. Man måste också se till utvecklingen. Är det en positiv utveckling eller en negativ utveckling? Vi får välja olika instrument. Kina är ett exempel som är mycket delikat, som Viola Furubjelke åberopade. Där har vi gått in med samarbete genom Raoul Wallenberg Institute i Lund för att försöka utbilda fängelsedirektörer i mänskliga rättigheter. Det kan ju låta konstigt. Men vi kan konstatera att det finns ett aktivt intresse, en nyfikenhet, en vilja att lära sig och ta till sig internationella konventioner. Det är vår erfarenhet. De tycker att vi är en trovärdig partner, att vi inte alltid bankar dem i huvudet utan att vi faktiskt vill dela med oss. Det tycker jag är viktigt att ta fasta på. I Bryssel i förra veckan på biståndsministermötet berättade EU:s specielle rapportör om de stora sjöarna och det som t.ex. skulle behövas i Burundi för den omedelbara situationen för mänskliga rättigheter. Det värsta som finns där just nu är situationen i fängelserna. Det finns 150 000 människor tätt packade som sillar i fängelser. Det bästa vi kunde göra för mänskliga rättigheter just nu var att hjälpa dem att bygga ytterligare fängelser, vilket låter konstigt, och jag tror inte att vi kommer att ägna oss åt detta. Men det visar en annan aspekt. När det gäller Irak är det hopplöst att arbeta med denna regim. Vi måste finna andra medel. Vi har dem i vår asylpolitik och i humanitära insatser. Vietnam är ett sådant exempel på ett ihärdigt arbete där vi tillsammans med EU engagerar oss i att säga att vi är beredda på ett samarbete under förutsättning att vi också kan diskutera MR och jobba med detta. Det gör vi i stället för att klippa av och isolera, som exempelvis USA gör gentemot Kuba, där man helt isolerar allting och inte har någon som helst möjlighet till påverkan. Man kan diskutera metoderna, långsiktigheten och processen och hur vi vill nå resultat, och hur vi kan nå resultat. Till sist vill jag säga följande. När det gäller konditionalitet, dvs. villkorat bistånd eller inte, tror jag att man skall lämna det bakom sig så mycket man kan. I stället skall vi finna samarbetsländer där vi är överens om partnerskapet och en gemensam grund för ett samhälles utveckling. Det kan sägas vara en positiv konditionalitet snarare än en negativ. Vad skall vi egentligen göra i länder som över huvud taget inte svarar på världssamfundets önskemål, som finns fastlagt i bl.a. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter? I stället skall vi koncentrera oss på länder som delar våra grundvärderingar, om man inte omedelbart kan gå in från en svensk situation. Man kan som exempel ta Indien. Kvinnans ställning där är ju undermålig av både religiösa och kulturella skäl. Men vi fortsätter ändå att arbeta för att påverka. Sverige är för det enda landet som bilateralt har ett MR-program med Indien, konstigt nog, men så är det. Jag skulle vilja komma till att vi får en positiv konditionalitet i den meningen att vi är överens med samarbetsländerna om ett slags kontrakt, ett partnerskap.

Herr talman! Annika Jonsell har frågat om mina synpunkter på fristående skolor, drivna av religiösa eller andra grupper, när det gäller integrationen av invandrade människor i Sverige. Skolan är en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund kan lära känna varandra. För att den skall kunna bli en trygg och attraktiv mötesplats måste skolan vara öppen för alla. Det är viktigt att alla föräldrar kan skicka sina barn med förtroende till den offentliga skolan och att skolan också speglar samhällets etniska och religiösa mångfald inte bara genom eleverna utan också genom lärare och läromedel. Regeringens syn är att erfarenheterna från fristående skolor kan stimulera utvecklingen i den kommunala skolan. De fristående skolorna är olika och kan bidra till att utveckla mångfalden i samhället. När religiösa eller etniska fristående skolar är ett resultat av att föräldrarna känner sig främmande eller rädda för det svenska samhället har den kommunala skolan inte lyckats med att vara en mötesplats för alla. Om det är rädsla och utanförskap som motiverar barnens inskrivning i fristående skolor är detta heller inte något gott tecken. Regeringen ser med oro på en utveckling där alltfler fristående skolor riktar sig till en begränsad grupp. Skolverket har haft i uppdrag att kartlägga fristående skolor med inriktning mot en avgränsad grupp inom det svenska samhället och analysera de problem som kan vara förknippade med en sådan inriktning. Skolverkets undersökning visar att det finns vissa problem bl.a. med att rekrytera utbildade lärare till muslimska skolor. Omsättningen på lärare är mycket hög i dessa skolor. Ett annat problem var att skolledningen på flera av de muslimska skolorna inte alltid hade de kunskaper och erfarenheter som krävs för att starta och driva en fristående skola. Undersökningen visar även att många av de muslimska föräldrar som valt den fristående skolan för sina barn har gjort det för att inte barnen skall bli alltför svenska. Detta kan på sikt leda till sämre utbildning och även försvåra elevernas integration i det svenska samhället. Grunden för de fristående skolornas ställning är 9 kap. i skollagen . Regeringen har inte för avsikt att föreslå några förändringar i de bestämmelserna.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det som förbluffar mig både i det uttalande från integrationsministern som föranledde min interpellation och i det svar som jag får är just den rapport som Skolverket precis har kommit ut med. Den visar att fristående skolor som vänder sig till religiösa, etniska eller kulturella grupper generellt sett inte har negativa segregerande effekter. Den visar också att äldre skolor av den här typen tvärtom har lett till positiv integration. Rapporten var beställd av regeringen för att undersöka huruvida dessa skolor hade segregerande effekter. Jag tycker att de slutsatser som statsrådet här drar av rapporten absolut inte verkar vara desamma huvudsakliga slutsatser som Skolverket självt drar. Det är litet konstigt om inte statsrådet lyssnar på regeringens egna myndigheter. Det är också mycket konstigt att statsrådet redan månaden efter rapportens offentliggörande kan gå ut och påstå att friskolor drivna av religiösa eller andra grupper inte är någon bra lösning när det gäller integration av utlänningar i det svenska samhället. Är det så illa - vilket man så klart inte vill tro - att när en beställd utredning ger ett felaktigt svar, det svar man inte ville ha, struntar man i det svaret? Det rapporten visar som kan vara negativt ur integrationssynvinkel är att det kan ge problem om skolorna inte klarar av att ge eleverna de rätta kunskaperna, t.ex. i svenska språket. Rapporten visar att det finns särskilt vissa muslimska friskolor som har haft problem med det. Men det är inte ett problem som hänger ihop specifikt med etniska friskolor. Det kan precis lika gärna förekomma i offentliga skolor. Varför har man inte undersökt det ur integrationssynvinkel? Hur kan man allmänt gå ut och påstå att det är friskolorna som är problemet? Rapporten visar också att det finns friskolor som hjälper hela familjerna runt eleven att integreras på ett sätt som de offentliga skolorna har missat. Det som är väldigt tydligt i statsrådet Blombergs uttalande är friskolefientligheten. Statsrådet är förvisso ovanligt ärlig som i olika sammanhang rätt ut säger att han är motståndare till friskolor och att de kommer att bli överflödiga den dag den offentliga skolan svarar upp mot de krav som statsrådet har på den. För mig är det en väldigt förbluffande tanke att tro att en aldrig så bra skola skulle kunna passa alla elever, lika litet som statsrådet och jag inte kan passa i samma sorts bostäder, på samma sorts arbetsplatser eller göra samma saker på fritiden. Det beror inte på att det skulle vara fel på dessa arbetsplatser eller bostäder, utan på att människor helt enkelt är så väldigt olika. Det gäller självklart också barn och deras familjer. En idealskola för mig skulle kanske statsrådet vantrivas enormt i och vice versa.
Herr talman! För mig är möten mellan människor, gärna med olika kulturella och religiösa bakgrunder, det viktiga för att man skall kunna skapa ett bra samhälle att leva i. Jag har en övertygelse om att vi får sämre förutsättningar för en bra integration om man undviker eller inte kan åstadkomma sådana möten över etniska gränser, språkgränser och religiösa gränser. Integration innebär för mig en ömsesidig process. Det är inte så att någon kommer till Sverige och möts av kravet att vederbörande själv skall sköta integrationen. Vi ställer ju krav både på oss själva, vi som redan lever här i samhället, och på den som kommer ny till oss. Gemensamt skall vi skapa ett samhälle och åstadkomma en integration. Det kan man inte göra ensam. Man måste låsa upp dörren också från insidan om någon vill in från utsidan. Vi har släppt in människor i Sverige, men vi har inte släppt in dem i samhället i den utsträckning som vore rimligt för ett demokratiskt samhälle. Här måste vi göra mycket mer. I detta är skolan en mycket viktig mötesplats, där de unga människorna kan mötas. Om de inte möts där får de sämre förutsättningar att mötas senare. Det sker kanske först på arbetsplatsen - om de får jobb. I annat fall står de utanför. Jag vill att vi skall träffa och berika varandra över språkgränserna, kulturgränserna och de etniska gränserna. Det är viktigt för mig. Jag tror att en hel del människor med olika trosriktningar och värderingar skulle välja bort den offentliga skolan. Det är kanske i första hand frågan om att välja bort något, därför att man anser att det inte passar dem som föräldrar eller deras barn. Vad kan vi då göra för att få en bättre skola över huvud taget? I dag har vi en mångfald i Sverige, men läromedlen i skolan är inte så bra på att visa att en sådan mångfald finns. I läromedlen kan man bara undantagsvis se mångfalden speglas i ord och bild. En annan sak är att lärarutbildningen är undermålig i dessa avseenden. Etnicitet och den typen av frågor står inte på dagordningen där, så lärarna kan inte hantera mångfalden på det sätt man skulle önska. Det är en viktig fråga att ta tag i, och det har vi också gjort. En tredje sak är lärarkårens sammansättning. Det är viktigt att vi har lärare med olika etnisk och religiös bakgrund. Det skall finnas personer från arabländerna, afrikaner, sydamerikaner och andra i skolan. Man skall kunna se mångfalden speglas bland dem som är till för barnen i skolan, nämligen lärarna. Vi skall också kunna veta att de som lär ut är välrustade vad gäller kunskap om mångfalden i Sverige och dess betydelse. Det är viktigt. Ytterligare en brist i skolan är att vi inte tillräckligt tagit tag i detta med nazism, rasism och mobbning. Annika Jonsell känner säkert till att vi har lagt fram förslag till riksdagen om ett åläggande för skolan att vara aktiv i sin bekämpning av rasism och mobbning. De andra tre frågorna, lärarkårens sammansättning, läromedlen och lärarutbildningen, håller tillsatta utredningar på att se över, i syfte att förbättra och förändra den offentliga skolan.
Herr talman! I TV-programmet Mosaik för ett par veckor sedan framträdde två unga människor som befann sig på Hasselakollektivet. Det hade gått ganska snett i livet för dessa två, som båda hade invandrarbakgrund. Båda dessa ungdomar lyfte fram att om de fått möjlighet att gå i en skola som var mer inriktad på deras kultur från början, hade de själva kunnat bli tryggare i den kulturen. Därmed hade de lättare kunnat integreras i det svenska samhället. De lyfte själva fram detta som något som hade kunnat göra att det gått bättre för dem. Statsrådet upprepade att mötesplatser och en blandning av människor i olika sammanhang medverkar till integration. Det finns väl ingenting som motsäger det, men man kan ändå inte bortse från fakta. En undersökning visar just att de religiösa och etniska friskolorna inte alls motverkar integration utan tvärtom i många fall medverkar till det. I min interpellation frågade jag också statsrådet om etniska arbetsplatser, något som också ingick i statsrådets ursprungliga uttalande. Det finns modern forskning som visar att etniska arbetsplatser, etniskt företagande och etniska gemenskaper faktiskt medverkar till integration, just därför att det ger trygghet och självkänsla för de berörda människorna. Jag förstår därför inte hur statsrådet kan bortse från dessa fakta och dessa undersökningar och påstå att det skulle vara på ett helt annat sätt. Vilket var egentligen syftet med att gå ut och så klart säga att etniska och religiösa friskolor har negativa, segregerande effekter? Jag förstår inte det. I min interpellation bad jag statsrådet att utveckla uttalandet om friskolor, etniska arbetsplatser och etniskt företagande och redogöra för vilka fakta som låg till grund för uttalandet. Jag har fortfarande inte fått några sådana fakta över huvud taget. Jag vill avsluta med att fråga statsrådet om han hade kunnat påstå samma sak om t.ex. de svenskfinska friskolorna, som funnits i Sverige väldigt länge. De är ju också etniska skolor. Har de motverkat integration av de personerna? Det skulle vara kul att få svar på. Eller hade statsrådet kunnat göra ett uttalande liknande det han gjort om religiösa och etniska skolor i Sverige om svenska skolan i Bryssel? Väldigt många svenskar väljer ju att sätta sina barn i den skolan när de arbetar och lever i Bryssel.
Herr talman! Som jag sade tidigare är regeringens syn att erfarenheter från fristående skolor kan stimulera utvecklingen av den kommunala skolan. Vi kan lära någonting. Även om man är liten och ung har man rätt att bli respekterad som den människa man är, och det är kanske inte alltid fallet i vår skola i dag. Vi är inte tillräckligt bra och flexibla i vårt sätt att hantera skolfrågorna i det mångfaldens Sverige som vi ser växa fram. Samhället blir alltmer mångfacetterat och komplicerat. Det är naturligtvis inte lätt att leva i ett mångfaldens samhälle, utan det innebär en del påfrestande konflikter mellan människor. Men om vi inte bearbetar de konflikterna och på ett tillräckligt tydligt sätt själva tar tag i dem i vår egen skola, låter vi lösningen bli att föräldrar tar bort sina barn från den offentliga skolans gemenskap och låter dem gå med mera likasinnade. Samtidigt går vi för oss själva i vår skola. På lång sikt tror jag inte att detta är bra ur integrationssynpunkt. Vi får inte det samhälle vi skulle önska. För mig är integrationen en samhällsfråga och en demokratifråga. Det är viktigt att alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Ungdomarna på Hasselakollektivet trodde att möjligheten att gå i en skola med den egna kulturen som grund hade kunnat göra att de inte hamnat i sådana svårigheter. Jag kan inte säga om detta är rätt eller fel. Jag dömer inte ut en friskola rakt upp och ned. Det har jag inte påstått. Men jag tror att vi i det långsiktiga perspektivet aldrig kommer att kunna åstadkomma möten, om olika grupperingar skall ha sina egna skolor. Då uppstår ännu större problem i nästa steg när de skall in på arbetsplatserna. Då har vi inte sett varandra förr, i skolan. Vad får vi då för samhälle? Jag tror inte att jag skulle vilja leva i det samhället. Det skulle inte bli bra. Vi skulle få ett utanförskap, och majoriteten skulle på olika sätt trycka ut minoriteten. Det måste vi till varje pris undvika. Jag vet inte vilken innebörd Annika Jonsell lägger i begreppet etniskt företagande. Att olika etniciteter driver företag vet jag. Jag vet också att väldigt mycket av den svenska företagsamheten är enetnisk - det är nästan bara svenska som jobbar där. Jag tror inte att det är särskilt bra för samhällsutvecklingen att det är så enetniskt på många arbetsplatser som det är i dag. En oproportionerligt stor majoritet av människorna är svenskar inne i företagsamheten och minoritetsgrupperna är dåligt representerade där, trots att de finns i samhället. Jag tror att det är viktigt att notera detta. ILO, den internationella arbetsorganisationen, har gjort en undersökning i ett antal olika länder och funnit att en tredjedel av samhällsmedborgarna med invandrarbakgrund alldeles uppenbarligen diskrimineras. En tredjedel ligger nära till, och en tredjedel behandlas som om man vore infödd. Detta är naturligtvis oerhört allvarligt. Menar Annika Jonsell att etniskt företagande skulle vara bra - att det skulle vara bra att greker jobbar i ett företag, svenskar i ett annat osv.? Jag tror inte på den tanken som sådan. Arbetslivet är nämligen en av de viktigaste mötesplatserna. Separerar vi oss från varandra skapas inte de här mötena. Skall vi utveckla samhället långsiktigt måste vi på de stora mötesplatserna som arbetslivet och skolan börja se till att vi kan mötas, och göra det på likvärdiga villkor. Därför måste vi som är etablerade i samhället förstå att vi själva måste delta i integrationsprocessen, bidra med vårt och vilja ha de här mötena samt skapa förutsättningar för att öka antalet möten mellan människor.
Herr talman! Varför beställde regeringen rapporten från Skolverket? Var den intresserad av svaret eller ej? Uppenbarligen tar regeringen ingen som helst hänsyn till att svaret som framkom var att etniska och religiösa friskolor generellt inte har några segregerande effekter. I Nacka har man ett skolpengsystem, dvs. ett sätt att ge möjlighet för barn och föräldrar att välja skola och att jämställa friskolor med andra, offentliga, skolor. Detta har faktiskt uppmärksammats på så hög nivå som såväl FN som Världsbanken. Nu är man i Pakistan, har jag för mig att det var, på väg att införa svenska Nackas skolpengssystem. Anledningen till att man är intresserad av detta är just att man vill minska den religiösa segregationen. I det ljuset ter det sig paradoxalt att den svenska integrationsministern går ut och kritiserar friskolor just ur segregationssynpunkt. Min avslutande fråga blir en gång till: Varför beställde regeringen en rapport om huruvida friskolor var segregerande eller inte när den inte är intresserad av det svar som kommer fram, dvs. att friskolorna inte har någon generellt segregerande verkan?
Herr talman! Jag vill invända mot Annika Jonsells väldigt generella omdöme om undersökningen. Det är inte så enkelt att man bara kan säga ja eller nej eller att det är bra eller dåligt. Det görs inte heller i undersökningen. Jag har inte ändrat åsikt om att det finns vissa inslag i den typ av friskolor som väljs med det underlag jag har beskrivit tidigare. I de fallen väljer man bort den offentliga skolan därför att man inte tycker att den är tillräckligt bra och att man som människa inte får den respekt man kräver för sin tro, t.ex. för en muslim, eller av andra skäl. Vi måste för att skapa ett bra samhälle ändra vår egen skola. Då kan vi åstadkomma en möjlighet för de barn från någon annanstans ifrån som bor och lever i vårt land att kunna träffa andra barn med andra religiösa inriktningar eller etnocentriciteter, språk osv. Jag vill inte i morgon ha ett samhälle som innebär att här bor det chilenare, där är det så osv. och där man försöker dela upp hela samhället i en struktur där mötesplatserna undviks och möjligheterna till möten reduceras. Jag vidhåller fortfarande att jag tycker att skolan är en av de stora mötesplatserna i samhället. Att när man är ung få lägga grunden för att man som människa får träffa fler människor måste vara väldigt upplyftande. Det är också viktigt att få respekt. Där tycker jag att det saknas någonting i dag. Detta är säkert ett av skälen - så står det också i undersökningen - till att många föräldrar väljer bort den offentliga skolan. De känner sig inte respekterade och får inte den respekt man måste ha som människa och individ. I stor utsträckning fästs i stället avseende vid hårfärg, hudfärg och annat i skolan. Man måste bli mycket bättre, inte minst inom lärarkåren, på att hantera de här frågorna. Det gäller också oss som politiker och som människor. Vi måste få en annan inställning. Socialdemokraterna försöker nu med sin politik att skapa ett vi av det vi-och-de-samhälle som för närvarande finns i Sverige. Jag menar att en gemensam skola i ett långsiktigt perspektiv är en fördel. Den skall kunna bli så bra att vi också skall kunna erbjuda den som ett bra alternativ.

Herr talman! Marie Engström har frågat mig om regeringen kommer att vidta åtgärder för att barnfamiljer med inkomster under socialbidragsnorm skall få del av det höjda barnbidraget. Frågan gäller främst reglerna för socialbidrag vilka, som Marie Engström säker vet, ligger inom socialminister Margot Wallströms ansvarsområde. För min del vill jag dock framföra att jag inte har för avsikt att driva frågan om en ändring av socialbidragsreglerna. Jag har förståelse för att enskilda föräldrar som lever på socialbidrag kan uppleva det som orättvist att de inte får någon förbättring av sin ekonomi trots att barnbidraget höjs. Lösningen på deras problem är dock inte att ändra på socialbidragsreglerna. Den svenska välfärdspolitiken har två centrala utgångspunkter - dels en politik för full sysselsättning, dels en generell socialpolitik som omfattar alla. I början av 1990-talet gick Sverige från att vara ett land som kännetecknades av full sysselsättning till ett land märkt av massarbetslöshet. Nu ser situationen ut att ljusna, och arbetslösheten har de senaste månaderna vänt nedåt. De offentliga finanserna har tack vare saneringsprogrammet förbättrats i en takt som saknar internationellt motstycke. Vid en närmare granskning av saneringsprogrammets effekter kunde emellertid regeringen se att barnfamiljerna var en grupp som drabbats hårdare än andra. Därför är det mycket glädjande för mig som ansvarigt statsråd att kunna konstatera att det nu finns ekonomiskt utrymme för att föreslå höjningar av barnbidraget och studiebidraget inom studiehjälpen samt förbättring av flerbarnstillägget. Syftet med olika bidrag skiljer sig åt. De olika familjeekonomiska stödsystemen är utformade så att de tillgodoser ett antal specifika stödbehov. När barnbidraget infördes var en av de viktigaste målsättningarna med systemet att minska andelen barn som lever i familjer med inkomster under en nivå som definierades som fattigdom. Barnbidraget skulle också fungera som en varaktig inkomstutfyllnad för att i viss mån kompensera den ökade försörjningsbörda som ett barn för med sig. Riksrevisionsverket har nyligen granskat barnbidragssystemet och funnit att effektiviteten i systemet är hög. När det gäller försörjningsförmågan visade RRV:s granskning att bidraget har en stor betydelse för många barnfamiljers ekonomi. Av de 14,6 miljarder kronor som år 1996 betalades ut i form av barnbidrag utgjorde ca 3,5 miljarder kronor ett ekonomiskt tillskott som innebar att 93 000 barnfamiljer kunde undvika socialbidragsberoende. Om barnbidragen inte hade lämnats hade dessa familjer haft en ekonomisk standard som understigit vad som stipuleras av socialbidragsnormen. Som jag ser det har det ett värde i sig att inte hamna i ett socialbidragsberoende.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 För att komma till rätta med denna utveckling krävs fortsatta ansträngningar att nå full sysselsättning. Tankarna bakom socialbidragssystemet är att bidraget skall ses som en sista utväg i den mån familjen inte kan försörja sig på annat sätt eller då inkomsten - lön och bidrag av olika slag - inte räcker till för att familjen skall kunna nå upp till en skälig levnadsstandard. Såväl en löneökning som en höjning av ett bidrag sänker behovet av kompletterande bidrag upp till den norm som kommunen fastställt för den aktuella familjetypen. En höjning av barnbidraget innebär följaktligen att behovet av socialbidrag minskar.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet Maj Inger Klingvall för svaret på min interpellation. Det är som statsrådet säger att det kan vara en smaksak om det skall vara Maj-Inger Klingvall eller om det skall vara statsrådet Wallström som skall svara på den här frågan. Men eftersom jag ställde frågan utifrån den barnbidragshöjning som träder i kraft från nyår, tyckte jag att det var lämpligast att det var Maj-Inger Klingvall som framförde svaret. Jag är medveten om att just reglerna för socialbidragen ligger inom Margot Wallströms område. Men å andra sidan tillhör ni båda samma departement, och jag tror säkert att det går bra att kommunicera om detta. Jag delar Maj-Inger Klingvalls uppfattning att det viktigaste av allt är att människor kommer i arbete så fort som möjligt och på det sättet får de bästa förutsättningarna att klara sin försörjning. Jag tycker också att socialbidragen skall vara en tillfällig ekonomisk hjälp. Men de senaste årens utveckling visar ju tyvärr på det motsatta. Om man tittar på siffror från 1996 visar det sig att över 400 000 hushåll eller över 750 000 människor någon gång under året fick socialbidrag. Det motsvarar alltså 11 % av befolkningen i yrkesaktiv ålder eller 8 % av hela befolkningen. Det är faktiskt en ökning med drygt 4 % från 1995. Nästan hälften av de nästan 12 miljarder kronor som betalades i socialbidrag gick till människor med ett långvarigt socialbidragsberoende. Med långvarigt menar man här 10 månader, och det är en lång tid. Bland ensamstående kvinnor med barn i det här landet mottar mer än vart tredje hushåll socialbidrag någon gång under året. Den här statistiken visar att vi faktiskt har kommit allt längre bort från socialbidragens ursprungliga syfte att vara en tillfällig ekonomisk hjälp. Det håller nästan på att bli en permanent försörjning för många hushåll. Jag tror att Maj-Inger Klingvall och jag är överens om att det inte är bra. Det är ju den höga arbetslösheten men även de sänkta nivåerna i socialförsäkringarna som har bidragit till den här utvecklingen. Det är ju inte alldeles ovanligt i dag att människor t.ex. inte tycker att de har råd att vara sjuka. I stället byter man kanske arbetsskift, tar ledigt, tar ut en semesterdag eller kanske t.o.m. går till jobbet trots att man är sjuk. Detta är ju inte en bra utveckling. Barnbidraget är ju en symbol för den generella välfärden. Nu har regeringen kommit med förslag om att höja barnbidragen från nyår, och vi stöder förslaget. Vi tycker att det är en riktig satsning. LO har också påpekat i sina rapporter att barnfamiljerna är en av de grupper som har fått lida ganska hårt av det saneringsprogram som vi har haft. Problemet rör just de barnfamiljer som har en inkomst under normen för socialbidrag. De har en så låg inkomst att effekten blir att det höjda barnbidraget växlas mot ett sänkt socialbidrag. Det man får ut netto i pengar blir oförändrat 1998 jämfört med 1997. Jag vill återigen fråga statsrådet Maj-Inger Klingvall om inte statsrådet eller regeringen har för avsikt att se över konsekvenserna för just dessa människor med de absolut lägsta inkomsterna. När man säger att man skall förbättra för barnfamiljerna måste ju syftet ändå vara att i första hand förbättra för dem som har det allra sämst ställt.
Herr talman! Den fråga som tas upp i interpellationen grundar sig ju såvitt jag kan förstå Marie Engström på en oro för situationen för de barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna. Jag tror att vi delar den oron. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att konstatera att vi har en rad stödsystem inom välfärdspolitikens ram. Vi har olika bidrag som har olika syften. Såväl barnbidraget och föräldraförsäkringen som underhållsstödet är generellt riktade bidrag. Socialbidraget utgör det yttersta skyddsnätet och är behovsprövat. Det är också en sista utväg för en familj som inte kan försörja sig på annat sätt då inkomsten, lön och bidrag, inte räcker till för att familjen skall kunna få en skälig levnadsnivå. Det är ju också så - och det har både Marie Engström och jag varit inne på - att socialbidraget främst är avsett för kortvariga behov. Det utgör också en miniminivå oavsett om besluten om socialbidraget ligger hos riksdag och regering eller hos kommunerna. Samtidigt skall normen vara skälig. Därför sker det en noggrann genomgång av vad som skall ingå i normen i förhållande till Konsumentverkets generella beräkningar om olika familjetypers baskonsumtion. Där tar man också hänsyn till vad det kostar att ha barn i olika åldrar. Detta är den nivå som samhället garanterar människor som har ett, förhoppningsvis tillfälligt, behov av stöd. Men i botten på detta ligger självfallet att man måste ta sina egna tillgångar i anspråk innan man kan få ett socialbidrag. Det handlar både om inkomster och bidrag. Det är en ganska ingående behovsprövning där man tittar på vad familjen ytterligare har för tillgångar. En höjning av de egna inkomsterna i form av lön eller bidrag sänker behovet av socialbidrag. Detta gäller ju för alla övriga bidrag, t.ex. sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa och KAS. Skulle man nu börja rucka på principen och säga att lön och generella bidrag inte skulle räknas in i inkomsten och vara det som man grundar den här behovsprövningen på, tror jag att det finns risk för att man också måste börja fundera över andra bidrag och inkomster. Då tror jag att vi skulle kunna hamna i ett väldigt krångligt och kanske också ganska orättvist system. I botten på alla bedömningar av socialbidrag ligger ju att det skall vara en individuell bedömning utifrån den enskilda familjens behov. Det är också viktigt att tillägga att till syvende och sist är det kommunerna som avgör hur de vill beräkna behovet av socialbidrag och vad de vill lägga in i inkomstbegreppet. Att socialbidraget har blivit ett långvarigt stöd för många ser jag, precis som Marie Engström, som ett mycket stort problem. För att komma till rätta med det behöver vi göra en rad olika insatser.

Herr talman! Jag kanske skall börja med att reda ut några saker med Marie Engström när det gäller synen på socialbidrag kontra barnbidrag och andra generella stöd, så att vi vet vad vi talar om. Jag undrar om Marie Engström menar att barnbidraget skall räknas som inkomst eller inte. Det är väldigt viktigt att vi är klara över hur vi ser på barnbidragets roll för bedömningen av den ekonomiska situationen för barnfamiljer som är beroende av socialbidrag. Om Marie Engström menar att vi inte skall räkna in barnbidraget så måste det ju innebära att barnfamiljerna får ett högre socialbidrag än andra grupper. Då måste vi nog här i dag reda ut hur Vänsterpartiet i så fall ser på de här mera principiella frågorna. Det är ju viktigt, tycker jag, att vi är klara över att vad vi vill åstadkomma med de generella stöden och med det intensiva arbetet med att sänka arbetslösheten är att människor inte skall bli socialbidragsberoende. De skall i stället klara sin egen försörjning med hjälp av egen förvärvsinkomst, men också med hjälp av de generella stöden som ju inte har de marginaleffekter som ett behovsprövat socialbidrag har. Det är ju nämligen det vi kan se. Nu när vi kan satsa på ökade nivåer både i föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa och på att höja barnbidraget kan vi se att vi får den här typen av marginaleffekter. Men när vi ser på resultatet en bit in på nästa år kan jag inte tänka mig annat än att ett antal barnfamiljer, som i dag är beroende av socialbidrag, med de höjda nivåerna faktiskt kommer att klara sig utan den ingående behovsprövningen som ett socialbidrag innebär. De kommer att klara sig på de pengar de har. Jag tycker att det är en väldigt viktig kvalitetshöjning för deras familjeliv att de inte behöver vara bidragsberoende. Det här är alltså två frågor som jag gärna skulle vilja få kommenterade av Marie Engström. Sedan en liten kort kommentar till höjningen av nivåerna i föräldrapenning och sjukpenning den 1 januari. Ersättningsnivån kommer att höjas till 80 %. Men regeringen har, precis som Marie Engström konstaterar, inte lagt fram någon proposition om förändringar för 1998 av reglerna för sjukpenninggrundande inkomst.

Herr talman! Förra året var det drygt 130 000 av de barnfamiljer som erhöll barnbidrag som också fick socialbidrag. Jag håller med Maj-Inger Klingvall om att när vi höjer barnbidraget från nyår så kommer flera av dessa familjer inte att behöva socialbidrag. Men det kommer också att finnas familjer som fortfarande är beroende av socialbidrag, och det är dem jag pratar om. Nästa år kan vi ta upp debatten igen om vi inte har löst problemet. Då ser vi ju hur många som är kvar och som inte fick den förbättring som de var beroende av. Så till frågan om vi i Vänsterpartiet tycker att barnbidraget skall räknas som inkomst eller inte. Vad jag vill ha är en diskussion om frågan hur vi skall försöka se över det regelsystem vi har. Det är ju bevisligen inte bra när det får de här konsekvenserna. Att se över just det här konkreta systemet kan vara en av frågorna. Min mening med den här debatten är att ställa frågan: Kan vi lyfta upp frågan, kan vi diskutera den och hitta en lösning just för de sämst ställda barnfamiljerna? Det är nämligen en politisk ambition, i alla fall i mitt parti, att stå på de svagaste gruppernas sida. Jag har en förhoppning om att den ambitionen också finns i Maj-Inger Klingvalls parti. Efter debatten skall jag överlämna en rapport till Maj-Inger Klingvall. I Värmland har länsstyrelsen initierat ett skrivarprojekt. Det heter Svart på vitt. Det är personliga berättelser av människor som under ganska lång tid har levt på socialbidrag och som har skrivit av sig. Jag tycker att det här nog är en ganska viktig läsning för oss politiker. Jag tänkte att det nog kan vara en bra läsning. Jag har läst rapporten och jag rekommenderar den varmt. Och så hoppas jag att vi kan få en dialog för att förbättra situationen för de absolut sämst ställda barnfamiljerna.
Herr talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att rikta uppmärksamheten på de barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna, oavsett om man lever på socialbidrag till 100 %, om man gör det till viss del eller om man har väldigt låga löner. Jag tror ändå att det är viktigt att vara klar över att det inte finns några bidragssystem som någonsin kan motsvara en egen inkomst, en egen försörjning. Därför måste det viktigaste vara att stödja de här familjerna så att de kan klara sig på eget arbete och egen lön. Det är bl.a. det som jag har varit oerhört intresserad av att arbeta med när det gäller ensamma mammor. De utgör ju en väldigt stor andel av den grupp familjer som får socialbidrag. Jag är intresserad av att se hur man kan stödja ensamma mammor i vårt land så att de kan klara sitt tunga arbete med att båda försörja och uppfostra sina barn på ett bra sätt. Vad socialbidraget skall göra är att garantera en skälig levnadsnivå. Men utgångsläget måste vara att om man får höjd lön, som jag antar att en hel del barnfamiljer faktiskt får nästa år, eller höjda bidrag kommer också fler att klara sig på den inkomst de har utan att vara beroende av socialbidrag. Det ser jag som en väldigt positiv utveckling. Om fler kan komma ut på arbetsmarknaden, komma in i utbildning och klara sig utan socialbidrag är det en väldigt viktig förbättring av deras livskvalitet och vardag.

Herr talman! Mikael Janson har, med anledning av att regeringen i budgetpropositionen föreslagit regeländringar i olika stödsystem med verkan fr.o.m. den 1 januari 1998, frågat statsministern om regeringen avser vidta åtgärder för att mildra övergången för dem som oförskyllt, på grund av korta "omställningstider", drabbas av ändringar i regelsystemen. Mikael Janson frågar också om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att myndigheterna i tid skall kunna gå ut och informera dem som berörs om kommande förändringar som förhandlats fram av en tydlig majoritet i riksdagen så att sådana fall som nämns i interpellationen inte upprepas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Mikael Janson utgår från två exempel. Det ena rör budgetpropositionens förslag om villkor för utlandsstudiestöd. Som Mikael Janson säkert känner till har utbildningsministern redan lämnat svar i den delen i ett interpellationssvar till Ulf Kristersson och Beatrice Ask den 18 november. Den uppgörelse som gjorts i utbildningsutskottet innebär att inga sådana ändringar skall genomföras nu. Utformningen av utlandsstudiestödet får i stället behandlas i samband med den aviserade studiemedelsreformen, som bör träda i kraft senast vid sekelskiftet. Det andra exemplet som Mikael Janson tar upp gäller höjningen av den nedre åldersgränsen för uttag av ålderspension från 60 till 61 år. I budgetpropositionen föreslås att höjningen av åldersgränsen skall tidigareläggas och börja gälla redan fr.o.m. den 1 Beslutet att höja den nedre åldersgränsen till 61 år fattades av riksdagen i juni 1994, i samband med förslag till riktlinjer för ålderspensionsreformen. Den fortsatta beredningen av pensionsreformen sker i Socialdepartementet. I arbetet medverkar den s.k. genomförandegruppen med företrädare för de partier som står bakom uppgörelsen. Det omfattande beredningsarbetet har inneburit att tidpunkten för reformens ikraftträdande har skjutits upp. Riksdagen har beslutat att intjänandereglerna skall träda i kraft år 1999 och att de första utbetalningarna skall ske år 2001. Den senareläggning detta innebär har medfört att ändringar bör göras i de beslutade övergångsreglerna för reformen. En utgångspunkt är därvid att justeringarna inte skall medföra större avvikelser i förhållande till de antagna riktlinjerna. En annan utgångspunkt är att de som omfattas av reformen skall kunna förutse effekterna av ett förtida pensionsuttag. I en departementspromemoria som för närvarande är ute på remiss har förslag lämnats till sådana justeringar. Förslaget, som Genomförandegruppen har ställt sig bakom, innebär att ålderspensionsreformen skall omfatta personer födda 1938 och senare och att den nedre åldersgränsen för pensionsuttag skall höjas till 61 år fr.o.m. år 1998. Om åldersgränsen inte höjs vid denna tidpunkt skulle den äldsta årsklassen kunna ta ut pension före reformens ikraftträdande. De som väljer att göra förtida uttag från 60 års ålder skulle alltså inte kunna få definitiv information om hur deras ålderspension kommer att förändras i och med den omräkning med reformerade regler som senare skall göras. Det är för att personer inte skall behöva fatta beslut på oklara grunder som tidpunkten för höjningen av åldersgränsen till 61 år har tidigarelagts ett år. Jag anser att det är angeläget att förändringar som vidtas inom trygghetssystemen skall förberedas och informeras om i så god tid att enskilda inte drabbas på det sätt som Mikael Janson beskriver i sitt exempel. I det här speciella fallet har vi dock prioriterat villkoren för övergången till den reformerade ålderspensionen, dvs. att när personer födda 1938 tar ut ålderspension skall de veta vilka effekter de reformerade reglerna kommer att få för deras framtida pension. Detta har tyvärr medfört en kort förberedelsetid för höjning av åldersgränsen för förtida pensionsuttag. För att förlänga den tiden informerade vi om förslaget i ett pressmeddelande i april månad, samma dag som Genomförandegruppen fattade beslutet. Vidare gick Riksförsäkringsverket ut med riktad information i samband med att budgetpropositionen presenterades i september. Samtliga födda 1938, dvs. ca 90 000 personer, informerades per brev. Av dessa skulle omkring 2 000 personer kunna förväntas ta ut pension under nästa år. Det är viktigt att myndigheterna så tidigt som möjligt informerar om föreslagna förändringar av det här slaget. En avvägning får göras från fall till fall när i beslutsprocessen detta kan ske. Går man ut med information i ett för tidigt skede kan det skapa förvirring om beslutet därefter skulle senareläggas eller på annat sätt justeras.
Herr talman! Jag vill inleda med att tacka socialförsäkringsministern för svaret på min interpellation. Socialförsäkringssystemet och studiemedelssystemet är sannolikt de områden där statliga förändringar får störst genomgripande påverkan på enskilda människors försörjning. Jag är inte förvånad över att socialförsäkringsministern i sitt svar koncentrerar sig på sakförhållanden kring pensionsförändringen. Det är dock litet synd. Vad min interpellation i grunden handlar om är regeringens syn på sitt ansvar för enskilda människors möjligheter att planera sitt liv. Vad det gäller mitt ena exempel om försämringarna i möjligheter att få studiemedel för utlandsstudier är det positivt att regeringen i sakfrågan insett att man måste dra tillbaka förslaget. Det var ett dumt förslag från början. Jag noterade också den omsvängningen i min interpellation men konstaterade att det problem jag lyfte fram ändå kvarstår. Den sena tiden för information till dem som berörs gör att många hamnar i en mycket svår sits. För den som kanske under flera år planerat för kompetenshöjande utlandsstudier, som mitt exempel handlade om, blir det ett dråpslag när besked kommer om att reglerna ändrats bara några månader innan studierna var tänkta att starta. Kontakter och intagning på skolan i utlandet är då kanske i princip klara. Planer för lösning av boendet, med lägenhet såväl i Sverige som utomlands, kanske har kommit i gång. Nu kullkastas allt detta, samtidigt som det kan vara för sent att söka andra kurser. Det är då positivt när besked kommer om att det inte blir en förändring - under förutsättning att man inte hunnit agera. För den som hunnit avsäga sig sin plats på skolan i utlandet och söka in på kurser i Sverige blir det förstås en ny kalldusch. Resultatet kan bli att man förlorar ett år, eftersom det lär vara ännu svårare att ändra tillbaka igen. Socialförsäkringsministern poängterar i sitt svar att information som går ut för tidigt kan skapa förvirring om beslutet därefter skulle innebära en förändring. Det är förstås helt sant. Man kunde önska att regeringen inte lade fram ogenomtänkta förslag av det slaget. Jag tror att vi alla inser att förändringar av bidragsnivåer och annat kan komma med ganska kort varsel. Men när det är hela den planerade livsförsörjningen det rör sig om är min uppfattning att man måste vara mycket försiktig med i vilken takt man går fram. Enskilda människor måste då ges rimlig tid att planera om. Det är därför min poäng är att informationen måste komma ut i tillräckligt god tid. Det har nu inte varit fallet i de exempel jag lyfte fram. Det var mot den bakgrunden jag undrade om regeringen kan tänka sig att göra förändringar som mildrar övergången för dem som drabbas i omnämnda och liknande fall. Jag kan bara konstatera att socialförsäkringsministern inte väljer att beröra den frågan eller anser att man bör göra något sådant. Socialförsäkringsministern delar ändå min uppfattning att förändringar som vidtas inom trygghetssystemen skall förberedas och informeras om i god tid. Vi är också överens om historieskrivningen när det gäller förändringarna i pensionssystemet. Den person född 1938 som fått besked om att han eller hon kan gå i förtida pension fr.o.m. 1998 och planerat för detta drabbas nu av att bara några månader före sin pension få veta att det inte går förrän först 1999. I det fall jag lyfte fram leder det till att personen i fråga kan tvingas ut i arbetslöshet under detta år, efter ett helt yrkesverksamt liv. Jag vet att förslaget emanerade i pensionsöverenskommelsen och den beklagliga försening av införandet som regeringen får ta på sig ansvaret för. Det är ett förändringsförslag med en bred parlamentarisk förankring från i våras. Socialförsäkringsministern konstaterar att ett pressmeddelande gått ut i april. För den enskilde som berörs har dock besked kommit först i september, när Riksförsäkringsverket gick ut med sin information i samband med att regeringen lade fram budgetpropositionen. Min poäng med detta exempel är att när det finns en bred majoritet för ett senkommet förslag borde en myndighet känna sig fri att gå ut snarast möjligt med information. Det gör att den enskilde åtminstone kan förbereda sig för andra tänkbara alternativ. I det här aktuella exemplet hade personen inte hunnit lämna sitt nuvarande jobb. Människor måste kunna ges en rimlig omställningstid i sin livsplanering. Det var därför jag ställde frågan om regeringens syn på detta, dvs. att i situationer som denna låta myndigheterna gå ut med tidig information om den planerade förändringen även om det formella förslaget inte lagts fram av regeringen. Jag fick inget rakt svar på den frågan. Kanske kan jag få det nu av socialförsäkringsministern.
Herr talman! Det är självklart en ambition och ett mål att vi skall informera så fort det är möjligt att lämna korrekt information. Någon annan ståndpunkt kan jag som statsråd naturligtvis inte ha, i synnerhet inte i ett sådant fall som nämns i interpellationen. Självklart är det oerhört beklagligt att människor drabbas på det sätt som beskrivs. Sakläget i våras var att Genomförandegruppen egentligen hade att göra ett val mellan två alternativ, varav inget var särskilt bra. Det ena innebar att man skulle se till att människor verkligen känner till alla sina förutsättningar för sin framtida pension och därmed fattar beslut om 61-årsgränsen fr.o.m. 1998. Det andra innebar att man inte skulle göra det utan låta enskilda människor fatta beslut på oklara grunder, vilket hade hänt om vi inte hade höjt åldersgränsen fr.o.m. nästa år. Det var ett svårt val att välja mellan två alternativ, varav bägge hade nackdelar i olika grad. Till slut valde ändå de fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen alternativet att höja åldersgränsen fr.o.m. nästa år, därför att vi helt enkelt prioriterade att se till att människor verkligen kan fatta beslut som grundar sig på regler som skall gälla för dem i deras fortsatta liv som ålderspensionärer. Man skall också vara klar över vilka konsekvenser det hade fått om vi hade låtit människor fatta beslut på oklara grunder. Det hade för en hel del människor kanske kunnat betyda avsevärda förändringar vid en slutlig omräkning av reglerna år 2001. Detta val handlade väldigt mycket om att mäta och väga på vilket sätt vi kunde visa den största omsorgen om våra medborgare. Då landade vi alltså på detta beslut. Vi har internt i Genomförandegruppen men även i departementet funderat över om man på något sätt kan milda övergången. Det finns olika alternativ som vi har tittat på. Även i fråga om detta är det svårt att finna ett alternativ där nackdelarna inte överväger fördelarna. Det är naturligtvis beklagligt, men så ser sakläget ut. Jag vill ännu en gång understryka att när det gäller att gå ut med information är det av utomordentligt stor vikt att man gör det så fort som det är möjligt att gå ut med korrekt information. På den punkten tror jag att interpellanten och jag är överens.
Herr talman! Jag förstår problemet, och det är glädjande att höra att man ändå har försökt att titta på olika möjliga lösningar för att hantera denna fråga. I fråga om informationen tycker jag ändå att man i detta fall har haft en bred majoritet i ett ganska tidigt skede, om man nu skall tala i relativa termer här, dvs. redan i april. Som jag har förstått detta har Riksförsäkringsverket inte ansett sig ha möjlighet att gå ut med information innan regeringen lägger fram sin proposition. Det gör ju att den enskilde som berörs av detta konkret, även om det går ut ett pressmeddelande och det kanske står någon notis i en tidning, får besked först i september, och då kanske han eller hon redan har hunnit lägga upp sina planer, eftersom det bara är fyra månader kvar tills han eller hon har tänkt att gå i pension, som i detta fall. Det är alltså olyckligt att man fattar beslut med alldeles för kort varsel. Men man borde också se över möjligheterna att ge myndigheterna ett mandat att i sådana här lägen gå ut med information i tid. Jag vill återknyta till svaret från socialförsäkringsministern, där hon fokuserar mycket att det kan bli förvirrande om man går ut med information för tidigt om det sedan skulle bli ett annat beslut än det som man har föreslagit. Hanteringen i studiemedelssystemet är ett belysande exempel. I det fallet var det ett förslag från regeringen som man har backat från. Alla förslag som man ännu inte har fattat beslut om löper en risk att ändras. Men i detta fall, när det gäller pensionerna, fanns det en bred majoritet för det i en beredningsgrupp. Då borde man ändå kunna säga att det är lika säkert som något annat som man ännu inte de facto har beslutat om. Det är därför som jag återkommer till frågan om man kan se över direktiven, så att myndigheterna får mandat och egentligen uppdraget att i samband med sådana förändringar, om de dyker upp igen, gå ut med information i tid, även om grundproblemet förstås är att beslutet fattas så sent inpå ikraftträdandet. Egentligen borde ett beslut som fattas nu kanske inte träda i kraft förrän i januari 1999 för att människor verkligen skall ha tid att planera om sina liv på olika sätt. Sedan förstår jag ju som sagt problemet i just dessa saklägen. Jag kan bara konstatera att det kanske inte finns så mycket att göra åt detta, även om det är oerhört sorgligt att det skall bli på detta sätt. Jag hoppas ändå att man försöker se över alla möjliga varianter för att mildra övergången, även om jag förstår att det kan vara ett problem. Men för framtiden borde regeringen fundera på hur man skall få myndigheter att i tid gå ut med information. Det är detta som jag vill ha framfört.
Herr talman! Jag har ingen annan mening än Mikael Janson i fråga om att det är väldigt viktigt att vi klarar av att gå ut och informera så fort som det är möjligt. Från departementets sida gick vi ut direkt med ett pressmeddelande för att få ut denna nyhet. Sedan kom Riksförsäkringsverket med sin riktade information i september. Detta är en erfarenhet när det gäller informationsfrågor som det är viktigt att vi tar till oss och funderar över för att se om vi ytterligare kan förbättra möjligheterna att informera. Men samtidigt är det viktigt att säga att vi inte kan gå ut med information förrän vi vet att det är en korrekt information som vi kan lämna ut. I detta fall var det ett specialfall. Det var fem partier som stod bakom detta beslut. Från oss på Socialdepartementet var det viktigt att snabbt gå ut med detta pressmeddelande.
Herr talman! Det är positivt att man kanske kan dra lärdomar inför framtiden. Detta är måhända ett specialfall. Som jag påpekade tidigare backar man även när regeringen lägger fram ett förslag, vilket man kanske tycker borde vinna gehör. Jag tror aldrig att man kan bli säker. Men när det ändå finns en rimlig anledning att tro att något kommer att genomföras och det handlar om en fråga som berör enskilda individers hela livsförsörjning, tycker jag att man borde fundera på om inte myndigheten skall få på sitt ansvar att se till att det kommer ut något slags information. Då har de enskilda i alla fall möjlighet att planera olika alternativ beroende på vad som sedan kan komma att hända, så att de inte tror att det kommer att bli på ett visst sätt, som i detta fall, och att det sedan mindre än fyra månader före ikraftträdande sker en förändring. Jag tror att vi är överens om det olyckliga i det hela och att det är synd att vi inte kan komma vidare i just dessa enskilda fall men att det kan ge lärdomar för framtiden.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att skydda konsumenterna från den salmonellasmitta som finns i en stor del av det importerade köttet, om regeringen kommer att införa sträng kontroll av import av kött och hur regeringen agerar för att få det svenska förbudet mot att använda antibiotika och annan kemoterapeutika i djurfoder att bli regel i hela EU. Maggi Mikaelsson har frågat om regeringen avser att ta några initiativ för att temporärt återinföra gränskontroll av allt importerat kött för att stoppa spridning av salmonella, om regeringen kan tänka sig att ta initiativ för att smittat kött destrueras och inte sänds tillbaka till ursprpungslandet och på vilket sätt regeringen har agerat för att Sverige skall ge fortsatt dispens för antibiotikaförbud, använda antibiotika i djurfoder. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Sverige har enligt medlemsförhandlingarna rätt att kräva att importerat kött är fritt från salmonella. Vid införsel av kött från annat EU-land gäller att salmonellakontroll skall ske på produktionsanläggningen. Partiet skall åtföljas av ett veterinärintyg om salmonellafrihet, utfärdat av en officiell veterinär. Det kött som förs in i landet skall ha testats enligt särskild godkänd metod som visar att partiet är fritt från salmonella. Kommunerna har ansvaret för att genom tillsyn och provtagning tillse säkerheten i kött som införts i Sverige. Att införa gränskontroller mot EU-länderna är ett brott mot principerna om fri rörlighet. Sådana åtgärder är således inte realistiska. Alla fynd av salmonella leder till att partier beslagtas av tillsynsmyndigheterna för att antingen destrueras eller returneras till avsändarlandet. Kostnaderna för returnering av partier eller för destruktion erläggs av exportören eller hans ombud i landet. I syfte att kontrollera hur våra garantier fungerar har kommunerna och Livsmedelsverket genomfört det s.k. garantiprojektet. Av de undersökta partierna med korrekta intyg innehöll mer än 20 % salmonella. Motsvarande siffra för fjäderfäkött var 35 %. Stickprovskontrollerna intensifieras därför. Diskussioner förs på myndighetsnivå med berörda exportländer. Förhållandet är inte acceptabelt. Berörda EU-organ kommer att informeras. Avtalet innebär begränsningar i eller förbud mot användningen av substanser som tillhör grupperna antibiotika, kemoterapeutika, koccidiostatika och tillväxtbefrämjande medel som tillsatser i foder. Sverige anordnade den 13 november 1997 en konferens i Bryssel som behandlade användningen av antibiotika och konsekvenserna av detta, särskilt resistensproblematiken. Vid konferensen presenterades också den utredning som skall ligga till grund för den svenska ansökan om att även i fortsättningen få behålla förbudet mot antibiotika som fodertillsats. Vid konferensen deltog ca 200 personer, vilka representerade t.ex. myndigheter, vetenskapliga institutioner, konsumenter, lantbruksorganisationer, foderindustrin och den kemiska industrin. För att ytterligare sprida vår uppfattning i antibiotikafrågan har departementet tagit fram en broschyr med titeln Kan vi minska användningen av antibiotika?. Denna broschyr har översänts för information till riksdagens ledamöter. Sveriges ansökan kommer inom kort att överlämnas till kommissionen. Ett absolut krav är att Sverige även i fortsättningen kan tillämpa förbud inom djurhållningen mot användning av antibiotika och liknande substanser i andra än rent medicinska syften. Men problemet med resistenta bakterier kan bara lösas om användningen i den europeiska unionen som helhet minskar. Och inte heller detta är nog. Att minska antibiotikaanvändningen för annat än medicinska syften är en uppgift i hela världen.

Herr talman! Fru jordbruksminister, jag vill också tacka för svaret. Jag är övertygad om att vi har samma mål när det gäller att se till att man lever upp till den garanti som Sverige har att få salmonellafritt importerat kött. Möjligen är vi inte lika överens om vägen dit. Med anledning av det s.k. garantiprojektet, med anledning av att det faktiskt kommer in mycket mera salmonellasmittat kött än vi kanske trott och med anledning att vi också har fått in antibiotikaresistenta bakteriestammar finns det skäl att höja rösten ytterligare ett steg. Jag håller med Rigmor Ahlstedt. Det verkar som att man från övriga EU-länder inte riktigt tar den här frågan på lika stort allvar som vi i Sverige gör. Detta är allvarligt i sig. Salmonella är ju en allvarlig sjukdom. Till vardags tänker man kanske att det mera handlar om turistdiarré e.d., men det är faktiskt fråga om en sjukdom som leder till dödsfall. Uppemot 1 000 personer uppskattas åligen dö i denna sjukdom i övriga Europa, men mörkertalet är väldigt stort. De multiresistenta bakteriestammarna är också ett stort problem. Enligt uppgifter som jag fått tror man att var tionde holländare och belgare har dessa stammar i sig. Det gör att frågan om salmonella är hopkopplad med frågan om antibiotika. Det är därför som jag har kombinerat dessa frågor i min interpellation. Vidare leder de multiresistenta bakteriestammarna till att fler blir sjuka och till att de som insjuknar blir sjukare, vilket i sig gör att sjukvårdskostnaderna ökar. Förutom att det handlar om en hälsoaspekt handlar det alltså även om en kostnadsaspekt. Jag har gjort ett studiebesök på Statens veterinärmedicinska anstalt. Där menar man att det svenska programmet för att slippa salmonella medverkar till att vi kanske gör en besparing på uppemot 300 miljoner kronor per år på sjukvårdskostnadssidan. Åtgärderna är alltså inte försumbara på den sidan heller. Dessutom blir det ju ett lidande för dem som blir sjuka. Ministern har i svaret gjort en redovisning av Garantiprojektet och resultatet av det. Jag skulle vilja komplettera med ett par uppgifter. Förutom att en alltför stor del av de korrekta intygen visar sig vara ofullständiga på så sätt att det kommer in salmonellasmittat kött var också 25 % av de intyg som skickades med ofullständiga. Det är en mycket stor andel av fjäderfäköttet från Frankrike som är smittat, närmare bestämt 85 %. Man kan i och för sig ställa frågan om det är nödvändigt att importera så mycket fjäderfäkött från Frankrike över huvud taget. Finns det något självändamål i att vi producerar fjäderfäkött i Sverige som vi skickar utomlands, och sedan skall vi importera från andra länder? Själva handeln med livsmedel kan ibland gå till överdrift, kan man tycka. Ministern tycker inte att det kan komma på fråga att temporärt återinföra gränskontrollen med hänvisning till att det strider mot EU:s regler. Men det strider mot det avtal vi har att bryta löftet att Sverige skulle slippa salmonella. Jag tycker att det är dags att trappa upp den diskussion som förs. Det räcker inte längre med diskussionen mellan ministrarna.
Fru talman! Jag tror också att vi har en gemensam inställning i sakfrågan. Målet måste vara att det inte skall förekomma någon salmonellasmitta i importerat kött. Jag har litet svårt att förstå att vi skulle behöva ha så olika uppfattning om hur vi skall nå detta mål. Låt mig bemöta något av det som har tagits upp i diskussionen. Rigmor Ahlstedt säger att vi pratar mycket om pengar i Sverige men inte om maten. Jag måste säga att jag inte delar den uppfattningen. Jag tycker att vi har en mycket hög medvetenhetsnivå när det gäller livsmedelssäkerhet i vårt land, vilket kommer till uttryck också i det sätt på vilket vi organiserar vårt arbete på det här området och det sätt på vilket vi driver frågorna i internationella sammanhang. När det gäller salmonella kan vi inte tala om frihet från salmonellabakterier. Sådana finns överallt. De finns även i Sverige. Vi har få fall av salmonella hos människa i vårt land. I år har vi t.o.m. september månad konstaterat litet drygt 440 fall. Det är 10 fall färre än förra året. Det är inte bara livsmedel som smittar. Smittan kommer t.ex. genom hanterandet av sällskapsdjur eller på andra sätt. Vi kan aldrig bli helt fria från den. Men vi har arbetat upp en bra modell. När vi upptäcker salmonellasmitta någonstans i livsmedelsproduktionen har vi ett oerhört effektivt system för att stänga in den och se till att den aldrig når konsumenter. Det är i det avseendet vi måste kunna ställa samma krav när det gäller det importerade köttet. Låt mig också säga att det inte är så att EU länderna generellt är nonchalanta eller inte lever upp till våra krav. Av vår totala konsumtion på 500 000 ton kött importerar vi 50 000 ton. Av det är största delen nötkött, från t.ex. Irland, som håller en hög kvalitet i detta avseende och där vi inte har haft några problem. Problemen har framför allt gällt fjäderfä och framför allt vissa länder. Vi har diskuterat importen från Frankrike en hel del. Självfallet är det inte acceptabelt att de problemen finns. Men jag vill gärna understryka att om man ser till proportionerna är det inte det enorma problem som man ofta får ett intryck av när man följer debatten. Låt mig också säga att vi har en mycket sträng kontroll. Vi fortsätter att ha en mycket sträng kontroll. När det gäller kopplingen salmonella och antibiotikafrågan vill jag också säga att det är två olika frågor som delvis hänger samman. Jag anar hos Rigmor Ahlstedt litet grand av inställningen att det inte spelar så stor roll att man håller konferenser och gör den typen av saker. Min uppfattning om den konferens som vi hade den 13 november i Bryssel är att den var utomordentligt viktig i det fortsatta arbetet, dels för att få en förståelse för vårt antibiotikaförbud, dels för att öka medvetenheten om problemen i en mycket vidare krets av aktörer, så att vi kan nå det som måste vara vårt egentliga mål, en minskad användning av antibiotika inte bara i Sverige utan i den europeiska unionen och i ett större internationellt sammanhang. Vi har i det sammanhanget en utomordentlig nytta av att Världshälsoorganisationen nu också mycket tydligt har uttalat att användningen av antibiotika inom djurhållningen måste minska. Multiresistenta bakterier är ju ett mycket stort hot. De kan göra att antibiotika inte fortsätter att vara det kraftfulla hjälpmedel det har varit. Men vi måste konstatera att det även i Sverige redan finns multiresistenta bakterier hos människa och djur. Det är ingenting som kommer till oss med livsmedelsimporten och som tidigare var okänt. Men varje sak vi kan göra för att minska användningen av antibiotika försämrar också möjligheten för de resistenta bakterierna att utvecklas. Det är därför som det är så oerhört viktigt. Sammanfattningsvis menar jag att vi har en mycket hög ambitionsnivå. Vi driver det här arbetet oerhört medvetet.

Fru talman! För någon vecka sedan stod det i Land lantbruk att Frankrike skriver hotbrev till jordbruksministern. Man kanske inte alltid skall lita på det som står i tidningar, men enligt den uppgiften skulle man från Frankrikes sida ha bemött kritiken från Sverige angående salmonella i importerade köttpartier med att hänvisa till att man minsann också har cesiumsmittat kött från Sverige. Jag skulle vilja fråga om det här stämmer. Det visar i så fall också hur den här diskussionen trappas upp, möjligen på ministernivå, medan verkligheten ser annorlunda ut. Därav min kritik. Jag tycker att det är dags att ta till litet kraftfullare åtgärder. Jag har i min interpellation ställt frågan om det inte är dags att tillfälligt återinföra gränskontrollen. Det är också ett svar till Rigmor Ahlstedt. Orsaken är ju att om man återinför gränskontrollen får man en väldigt tidig kontroll av de livsmedelspartier som kommer in. Nu sker de i respektive kommun där man har importörer. Det betyder att smittade köttpartier kan transporteras runt omkring i Sverige. Det är svårare att få någon helhetsbild. Jag är fullt medveten om att det här är ett brott mot EU:s regler. Men som jag sade tidigare är det också ett brott mot EU:s regler och Sveriges avtal att vi får in köttpartier som är smittade och där garantierna visar sig inte stämma med verkligheten. Det är inte heller någon hemlighet att det redan finns salmonella i Sverige. Detta är ett problem, men vi har haft och har fortfarande en bra hantering av detta i Sverige. När vi får en ökad livsmedelsimport som visar sig inte motsvara de garantier som vi har rätt att kräva ökar riskerna för att vi får in partier som är smittade med antibiotikaresistenta salmonellastammar. Om sådana sätter sig fast blir det väldigt svårt för oss att klara denna hantering. Som jag också sagt tidigare är detta även ett ekonomiskt problem, eftersom vi med ett ökat antal salmonellafall även får ökade sjukvårdskostnader. Ett annat problem som har att göra med salmonellasmittan är att det under den allra senaste tiden har visat sig att vi har fått in bestrålade köttpartier. Det är allmänt känt att de partier som vi returnerar från Sverige inte alltid destrueras när de kommer tillbaka t.ex. till Frankrike utan i stället behandlas på något annat sätt, exempelvis med bestrålning, och kommer hit en gång till. Detta är betänkligt också därför att det återigen ger signalen att man inte tar vårt regelverk på fullt allvar. Vi har förbud mot import av bestrålade livsmedel, men sådana har ändå kommit in i Sverige, och det är oroande. Jag ser det förhållandet att man börjar tumma på reglerna som en risk. Ett tecken på denna ökade risk är att det nu i svenska tidningar börjar skrivas om hur vi skall laga till maten för att inte riskera att få salmonella. Det är bra att det görs, men det är hemskt att den typen av information skall behövas i svenska medier i dag. Detta är ett resultat av den ökade förekomsten av salmonella. Jag tycker att det är allvarligt. Jag skulle vilja komplettera min interpellation med följande fråga: Vilka ytterligare medel kan ministern tänka sig att vidta, om det här inte hjälper? Man har sagt att man tillfälligt skall kontrollera alla livsmedelspartier som importeras, men vad är nästa steg om det inte räcker? Vad kan man göra då?
Fru talman! Låt mig säga att det förhållandet att det befintliga systemet inte fungerar är helt oacceptabelt. Vad kan vi göra åt det? Min uppfattning är den att den gemensamma marknaden är positiv för Sveriges konsumenter. Det är bra om vi utöver en produktion i Sverige också kan ha en import och en export. Det är t.ex. ett av skälen till att vi har lyckats sänka matkostnaderna, vilket jag tror är viktigt för svenska hushåll. Självfallet skall vi dock inte acceptera att denna import är av dålig kvalitet. Importen måste naturligtvis leva upp till våra kvalitetskrav. Det var därför som salmonellagarantierna var ett så värdefullt resultat av medlemskapsförhandlingarna. Jag menar att det första som vi skall göra är att få systemet att fungera. Även om det inte stred mot EU:s regler skulle jag inte tycka att det bästa sättet vore att återigen försöka bygga upp ett system för total kontroll vid gränsen. Jag menar att vi skall arbeta vidare med att få systemet att fungera. Att vi arbetar vidare betyder i det här fallet bl.a. att Livsmedelsverkets rapport från garantiprojektet nu översätts för att kunna överlämnas till kommissionen, så att vi skall kunna få kommissionens stöd i det fortsatta arbetet. Det betyder också att vi samarbetar med myndigheterna i berörda länder. Det som nu litet medialt kallas ett hotbrev från den franska jordbruksministern är naturligtvis ett uttryck för att man i Frankrike tar problemet på största allvar och känner stor oro över den kritik mot fransk livsmedelsproduktion som nu kommer från Sverige. Detta betyder också att man anstränger sig för att komma till rätta med problemet. I den situation som vi nu har har importen av de berörda produkterna, framför allt av fjäderfä från Frankrike, minskat drastiskt. Detta är ett uttryck för att svenska importörer i dag inte vågar importera från Frankrike. Vår gemensamma ambition måste naturligtvis vara att systemet skall fungera effektivt. Det som importeras till Sverige skall vara fritt från salmonella. Det är också viktigt att vi i Sverige tydliggör för våra importörer att de har ett mycket viktigt ansvar. Det är faktiskt ett ansvar för dem att ställa krav på sina leverantörer. De bör rimligen också få ta ekonomiska konsekvenser av detta ansvar, om hela detta system inte fungerar. Rigmor Ahlstedt ställde också en fråga om salmonellamål i övrigt. Jag förstod kanske inte riktigt frågan, men självfallet är det vad gäller de delar som jag har ansvar för och som rör djurhållning och livsmedelsproduktion så, att vi ställer motsvarande höga krav på och har en mycket omfattande provtagning inom den svenska produktionen. Det har framförts som en kritik mot Sverige att vi skulle kontrollera enbart det importerade köttet. Så är naturligtvis inte fallet. Det är just därför att vi har en mycket effektiv kontroll av den svenska produktionen som vi har rätt att ställa motsvarande höga krav på importen. Låt mig återigen säga: Importen är mycket liten. Vi har upptäckt problemet på ett mycket tidigt stadium i utvecklingen av vårt deltagande i den gemensamma marknaden. Vi ser inte heller att antalet salmonellafall skulle gå upp, tvärtom. Det minskar och har gjort det under en lång följd av år. Men det är naturligtvis för framtiden viktigt att vi med en ökad import inte får en utbyggnad av problemen, utan det är och måste vara en oerhört viktig uppgift att se till att importkontrollen fungerar. Annars kommer vi i framtiden att få stora problem. Det är därför som vi tycker att det är så oerhört viktigt att stämma i bäcken. Jag kan försäkra de båda meddebattörerna att vi från svensk sida verkligen lägger ned mycket stor kraft och energi på detta. Jag kan också försäkra er att detta har uppmärksammats i andra länder och att det inte råder någon som helst tvekan om vilken den svenska inställningen är.
Fru talman! Jag delar helt Maggie Mikaelssons åsikter att gränskontroll är medlet för att nå målet och att det är ett stort brott mot svenska konsumenter att vi i Sverige får in mat som inte är bra. Det finns ett tillsynsansvar i Sverige, och detta utövas av kommunerna. Jag har besökt en kommun och tagit upp just denna fråga. På kommunnivå säger man att problemet är att man inte har tillräckligt med resurser för att prioritera denna uppgift. Jag tycker att det är litet anmärkningsvärt. Tycker jordbruksministern att det här är tillfredsställande? Vad kommer jordbruksministern att göra för att tillsynen i Sverige skall bli inte bara bättre utan helt tillfredsställande? Det är ett ansvar för landets jordbruksminister, likaväl som att driva de här frågorna på ett sådant sätt att vi får ett resultat.
Fru talman! Det är bra med ökad handel, men en ökad handel med livsmedel är i ett längre tidsperspektiv någonting relativt nytt. Det innebär bl.a. en helt ny situation, med ökade risker och problem som vi kanske inte riktigt har tänkt igenom. Andra länder ställer andra krav, krav som vi kanske tycker är lägre. Ökad handel med livsmedel leder till ökade transporter, som i sig innebär ett miljöproblem, till mer av djurtransporter osv. Vi får också problemet hur vi skall kunna kontrollera att de livsmedel som vi får in är så säkra som vi vill att de skall vara. Jag har ställt en fråga om ett tillfälligt återinförande av livsmedelskontroll vid gränsen. Inte heller jag tycker att vi permanent skall ha en sådan, men det skulle vara ett bra sätt att väldigt tydligt för övriga länder i EU visa hur allvarligt Sverige ser på de här problemen. Det är också svårt att veta om man i framtiden helt kommer att kunna lita på de intyg som kommer. I många övriga länder är uppfattningen den att salmonella är något som man inte kan göra någonting åt; det är något som vi i framtiden kommer att få leva med. Vi kommer att få lära oss hur köttet skall hanteras snarare än att lära oss att få bukt med salmonellan. Detta är ett annat synsätt än det som vi har haft i Sverige. Jag ser som en risk för framtiden att vi kommer att överta synsättet att vi inte kan göra något åt problemet utan i stället får lära oss att leva med det. Jag tycker att vi då har förlorat något väldigt viktigt. Jag hoppas ändå att ministern med de medel som hon har till sitt förfogande kan åstadkomma den förändring i sättet att se på livsmedel i EU som verkligen är nödvändig, och jag vill önska ministern lycka till med detta - låt mig säga så - hästjobb.
Fru talman! Maggi Mikaelsson får tala för sig själv när det gäller risken för att överta andras inställning till salmonella. Jag har för egen del ingen som helst avsikt att överta någon annan och mer nonchalant inställning till salmonella. Tvärtom. Det är min uppfattning att vi faktiskt gör betydande framsteg när det gäller att övertyga andra om riskerna med salmonella. Det är riktigt att man i många länder har bedömt det som att salmonella är något som man tvingas leva med och som man inte kan få bort ur produktionen. Men det är också riktigt att det sker en förändring. Det är också riktigt att det finns ett stort intresse för det svenska sättet att producera. Det är ett intresse som vi märker av på departementet och som aktörerna ute i samhället också märker. Det är också viktigt att påpeka att många exportörer till Sverige faktiskt klarar av att leva upp till våra salmonellagarantier. De problem vi har diskuterat har rört vissa länder, de har rört vissa typer av produkter. Men det finns från de stora exportländerna på nötköttsområdet ett stort engagemang i frågan att ta den svenska inställningen på allvar. De klarar också av att leva upp till våra salmonellakrav. Även innan vi blev medlemmar i den europeiska unionen hade vi den här typen av överenskommelser med våra nordiska grannländer. Även då förekom det ibland att vi kunde hitta salmonellasmitta i den importen. Problemet i sig är inte något alldeles nytt och unikt som har dykt upp i samband med EU medlemskapet. Det är en fråga där vi har en lång tradition och där vi inte har för avsikt att vika från vår uppfattning. Tvärtom. Vi är mycket bestämda med att hävda vår uppfattning. Jag kan försäkra riksdagsledamöterna om att den uppfattningen är väl känd också inom den europeiska unionen och att de kontakter vi har haft med kommissionen mycket starkt visar att man stöder Sverige i frågan och är beredd att gå vidare om så skulle vara nödvändigt i förhållande till de medlemsstater som inte klarar av att leva upp till salmonellagarantierna.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig hur regeringen kommer att agera för att så snabbt som möjligt få en bättre djurskyddslagstiftning inom EU och om det är regeringens ambition att stoppa de fruktansvärda djurtransporter som nu sker i EU. Lennart Brunander har också frågat på vilket sätt regeringen kommer att aktualisera frågan och när. Djurskyddslagstiftningen är inte harmoniserad inom EU. Ett fåtal undantag finns, t.ex. djurtransporter, skydd av djur vid slakt och skydd av värphöns. Detta innebär att medlemsstaterna har rätt att ha sin nationella lagstiftning på dessa områden. Inom de områden där det finns gemenskapsbestämmelser arbetar vi mycket aktivt för en förbättring. Just nu pågår arbete med en översyn av slaktdirektivet. På ministerrådsmöten har jag upprepade gånger uppmanat kommissionen att snarast lägga fram förslag om förbättringar avseende hönshållningen inom EU. I mars i år lovade kommissionen att snart komma med en rapport. Den svenska regeringen tiger inte utan agerar aktivt för förbättringar i dessa frågor. Frågan togs senast upp på jordbruksrådet den 18 november i år. Kommissionen meddelade då att förslaget blivit försenat men att det inom kort skulle presenteras av kommissionen. och mellan unionen och tredje land, har återkommande tagits upp på bl.a. arbetsgruppsmöten och ministerrådsmöten. I juni i år avslutades arbetet med regler för mellanstationer och resplaner för djuren genom att en ny EG-förordning beslutades. Förordningen innebär en förbättring för djur under transport, eftersom regler införs om hur de rastplatser skall vara utformade där djuren skall vila under en transport. För närvarande pågår även arbete med bestämmelser om hur de fordon skall vara utrustade som används för att transportera djur under längre tid än åtta timmar. Sverige har under arbetsgruppsmöten fått gehör för flera viktiga synpunkter. I april i år ledde jag en manifestation mot plågsamma djurtransporter som utmynnade i ett upprop undertecknat av en rad riksdagspartier och organisationer. Uppropet överlämnade jag sedan till unionens jordbruksministrar vid ministerrådsmötet den 21-22 När det gäller djurtransporter finns inom EU ett väl täckande och i många avseenden bra regelverk. Vi måste emellertid konstatera att djur plågas och får utstå lidande i samband med bl.a. transporter. Det är uppenbart att de bestämmelser som finns inte alltid följs. Jag anser därför att det är ytterst viktigt att de nationella kontrollerna av djurtransporterna fungerar tillfredsställande och att EG-kommissionen noga övervakar medlemsstaternas efterlevnad av direktivet. Kommissionen har föreslagit ministerrådet att förändra reglerna för exportbidrag när det gäller levande djur. Man vill kunna ställa krav på aktörerna när det gäller behandlingen av djuren under transporten och vid ankomsten till importlandet. Uppfylls inte sådana krav kommer exportbidraget inte att betalas ut. Diskussioner om kraven pågår för närvarande inom EU, och förhoppningen är att ärendet skall vara avslutat före årsskiftet. Enligt min mening bör exportbidrag för levande djur helt avskaffas. Det pågår således ett mycket aktivt arbete från svensk sida för att förbättra djurskyddet inom EU. Djurskyddet är också en viktig aspekt när det gäller utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och ett av skälen till att vi är starka förespråkare för en radikal reform.

Fru talman! Fru jordbruksminister! Detta är ytterligare en fråga från Lennart Brunander. Jag tackar å hans vägnar för svaret. Jag tycker att svaret från jordbruksministern var fylligt. Hur kan människor behandla djur så? Hur kan vi tillåta att det sker? Det var de två frågorna som Lennart Brunander inledde sin interpellation med. Det är många av oss som reagerar när vi ser och följer hur djur behandlas, inte minst vid transporter. Jag är faktiskt glad att jordbruksministern svarar att man inte skall ge bidrag till transporter om de inte sköts. Jag hoppas att jordbruksministern jobbar på att så också kommer att ske. Sverige som land måste naturligtvis reagera. Jag tycker att jordbruksministern i svaret har visat att man reagerar. Men det gäller att också reagera fortsättningsvis. Det har tidigare varit diskussioner om transporterna. Man har också fattat beslut om en förbättring. Vi var många som väntade på att se förbättringen. Men, tyvärr skedde inte den förändringen på det sätt vi hade önskat. Djurplågeriet pågår fortfarande. Det finns fortfarande ingen bra lagstiftning som skyddar djuren. Därför måste vi på nytt ta upp diskussionen och ständigt aktualisera djurskyddet i EU:s djurskyddslagstiftning. Vi från Sveriges sida måste känna att vi kan stå bakom dem. Det är olyckligt att vi i sådana frågor som berör människor djupt kan se att det inte är bra ställt i EU. Det blir då också en diskussion om vårt medlemskap i EU som inte är bra.
Fru talman! Jag har också, redan innan vi blev medlemmar i EU, med fasa och avsky tagit del av hur djur behandlas inom EU. Eftersom vi i Sverige har en helt annan syn på djurs välbefinnande än i andra länder och en bra djurskyddslag, var förhoppningen att vi skulle få till stånd en förändring i samband med att vi blev medlemmar i EU. Visst förstår man att detta tar tid, eftersom det tar lång tid att förändra dessa förhållanden som finns i de andra länderna. Jag blir ändå oerhört besviken när det uppdagas att djuren på många sätt och i olika situationer fortsätter att utsättas för onödigt lidande. Jag tänker uppehålla mig mest vid djurtransporterna. Lennart Brunander skrev i sin interpellation att djurtransporterna var uppe till diskussion och beslut för ett par år sedan. Människor i Europa demonstrerade. Beslutet innebar en viss förbättring. Men vad hjälper det att det finns bra regler om de inte följs? I april i år såg vi återigen i TV ett program om de här transporterna. Situationen för djuren har inte förbättrats, snarare tvärtom. Jag ställde då en skriftlig fråga till jordbruksministern om vad hon tänkte vidta för åtgärder för att EU:s transporter skall förbättras. Jag tyckte att jag fick ett bra svar av ministern där hon framhöll att exportbidraget bör avskaffas. Nu har det gått nästan åtta månader sedan dess, och djurtransporterna fortsätter tydligen som hittills. Det här kan och skall vi inte acceptera. Jag instämmer med interpellanten att vi är medansvariga, eftersom vi är medlemmar i EU. Ministern nämnde i sitt svar att regler införs i förordningen om hur rastplatser skall vara utformade där djuren skall vila under transporterna. Visst är det en klar förbättring om djuren får mat, vatten och vila. Men hur kommer djuren att behandlas vid in och urlastning? Det är bl.a. i sådana situationer som vi har sett att djurplågeriet förekommer.
Fru talman! Låt mig först tacka för de vänliga och uppmuntrande orden. Jag delar uppfattningen att det går för långsamt när det gäller förändringen på det här området. Det är naturligtvis ett skäl till att vi ytterligare måste öka våra ansträngningar och vara mycket aktiva i de här frågorna inom den europeiska unionen såväl som i andra sammanhang. Låt mig vidare säga att vi svenskar inte är någon sorts unika människor i världen som är de enda som uppmärksammat de här problemen därför att vi är så oerhört mycket godare än andra människor. Det reageras mot de fruktansvärda förhållandena överallt. Det är naturligtvis en av de viktiga möjligheterna, som kommer att leda till att vi på allvar kan förändra situationen. Jag tror att vi skall ha klart för oss, med viss ödmjukhet, att det kan finnas problem också i Sverige som vi naturligtvis måste arbeta mycket aktivt med. Det finns på många andra håll föredömliga förhållanden också. Det är inte så att alla transporter inom den europeiska unionen eller från unionen till andra länder är av det fruktansvärda slag som vi ibland kan informeras om. Men att det inte gäller förhållandena generellt är naturligtvis ingen som helst ursäkt för att vi skall acceptera de problem som vi vet faktiskt finns, utan vi måste öka våra ansträngningar. Det gläder mig oerhört att höra att kommissionären med ansvar för jordbruksfrågor Franz Fischler i en intervju för någon av de svenska TV-kanalerna gav mycket tydligt uttryck för att det också är hans uppfattning att en viktig del av resultatet, när vi genomför en reform av EU:s jordbrukspolitik, kommer att vara att den typ av bidrag som stimulerar sådana här fruktansvärda förhållanden kommer att försvinna. Jag delar helt hans uppfattning att vi måste göra en sådan förändring av EU:s jordbrukspolitik att vi kan få bort dessa fruktansvärda missförhållanden. Det är inte så att de här problemen har orsakats av den europeiska unionen. De finns i olika länder i olika verksamheter. Vi måste ytterligare öka våra ansträngningar att se hur vi kan gå vidare med hjälp av gemensamma regleringar och få en ökad kraft och ett ökat tryck för att få till stånd bättre regelverk och en bättre kontroll och tillsyn av att de fungerar. Visst kan vi känna otålighet, och visst kan vi känna upprördhet över att det går så långsamt. Vi kan ställa den fråga som Birgitta Gidblom här ställde: Vad hjälper det att det finns regler om vi inte följer dem? Även om vi kan tycka att arbetet går för sakta ger det faktiskt resultat. Det är en av de viktiga vägar vi har att gå. Det är inte den enda. Det är också viktigt att vi i andra sammanhang - som aktiva i att bilda opinion, som aktiva i våra partier - arbetar med den här frågan. Men en viktig del är att arbeta vidare med att utveckla och stärka regelverket och, som jag sade i mitt svar, inte bara det utan kanske framför allt kontrollverksamheten så att vi ser att de här reglerna verkligen efterlevs. Där menar jag att EG-kommissionen har en viktig uppgift att tillse att medlemsstaterna implementerar, dvs. inför, reglerna och också efterlever dem. Där är det min uppfattning att kommissionen kan bli mer aktiv än vad den varit hittills. Det är naturligtvis en aspekt som vi från svensk sida ständigt återkommer till.

Fru talman! Visst är det bra att det reageras i många länder. Ju fler vi är, desto starkare är vi. Jag vill också framhålla att vi är väldigt många som ställer vårt hopp till ministern och den övriga regeringen när det gäller att få stopp på djurplågeriet. Jag vill framhålla att jag tror att ministern gör allt som går att göra i den här frågan. Men jag vill också framhålla att det finns situationer för djuren i vårt eget land som måste förändras. Även i Sverige har vi ett bidrag för transport av levande djur. Jag tänker på rentransporter. Det är enligt min mening inte heller acceptabelt, eftersom det också är väldigt långa sträckor och någonting som jag hoppas inte förekommer mer. Slutligen instämmer jag med ministern i att exportbidrag för levande djur helt skall avskaffas.

Fru talman! Frågan om vi skall arbeta för en mer harmoniserad lagstiftning på detta område eller inte är kanske för omfattande för att vi skall kunna ta ställning till den i en interpellationsdebatt. Men visst är det viktigt att vi hela tiden funderar över i vilka delar det kan vara ett värde att det gemensamma regelverket stärks när det gäller djurskydd och i vilka delar vi tycker att det framför allt är berättigat att behålla den nationella regleringen. I det sammanhanget vill jag säga att en bra grund för det fortsatta arbetet är ju att djurskyddsfrågorna på ett annat sätt nu kommer att få betydelse genom att deras ställning i fördragstexterna stärks. I det som nu kallas Amsterdamfördraget och som är en utveckling av de tidigare s.k. grundlagar som den europeiska unionen har görs en tydligare markering av att djurskyddsfrågorna är viktiga, att såväl gemenskapen som medlemsstaterna vid utformning av gemenskapens politik om jordbruk, transport, inre marknad och forskning i full utsträckning skall ta hänsyn till djurens välbefinnande. Det betyder att här finns en grund för att gå vidare och just fundera över när det kan vara viktigt med en reglering på gemenskapsnivå av de här frågorna. Jag delar uppfattningen att det förstås är oerhört viktigt att vi själva också när det gäller förhållanden i Sverige är noggranna med att tillämpa regelverken. Transporter av renar förekommer. Det är t.ex. en konsekvens av att markanvändningen i de delar av landet där rennäringen bedrivs har förändrats så att man inte längre kan driva renar på det traditionella sättet utan ibland måste transportera dem mellan olika betesområden. Det är Jordbruksverket som har det centrala tillsynsansvaret för djurskyddet på det här området och kommunerna det lokala tillsynsansvaret. Självfallet är det viktigt, det är min uppfattning också, att myndigheterna centralt såväl som lokalt har en hög medvetenhetsnivå vad gäller att forma regler och ha en kontroll och tillsyn över reglerna. T.ex. diskuteras transportfordons utformande just för oss i Sverige med tanke på de här transporterna. Självfallet skall vi ha en mycket hög ambitionsnivå här hemma lika väl som i internationella sammanhang.
Fru talman!

Det finns många vägar att gå för att förbättra djurskyddet här hemma i Sverige och i andra länder. Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag är mycket glad över det starka stöd som finns hos den svenska opinionen och här i riksdagen när det gäller dessa frågor. Jag tror att det är en nödvändig beståndsdel för att vi skall kunna nå framgångar i det fortsatta viktiga arbetet på det här området.

Fru talman! Siw Persson har frågat mig när grytprov med levande grävling skall förbjudas. Ett antal vilda djur kan orsaka så allvarliga skador på jordbruksgrödor, i yrkesmässiga trädgårdsodlingar och i vissa fall på andra djurarter att jakt för att förebygga skador av sådana djur är enda lösningen. Trafikskadade djur måste också kunna eftersökas och avlivas. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar kan skyddsjakt vara nödvändig. Räv, grävling och mårdhund är exempel på vilda djur som kan förorsaka stora skador. De bor i gryt och är därför svåra att jaga vid konventionell jakt. Det är därför nödvändigt att i vissa fall bedriva jakt i gryt under jord. Grytanlagsprov genomförs i syfte att testa blivande grythundars fysiska och mentala egenskaper för jakt och eftersök på räv, grävling och mårdhund. En förutsättning för jakten är givetvis att den bedrivs på ett från djurskyddssynpunkt godtagbart sätt och att de hundar som skall jaga under jord är förberedda på bästa tänkbara sätt. Det är inte acceptabelt att använda hundar som genom olämpligt beteende riskerar att skada både bytesdjur och sig själva. 1993 av Statens jordbruksverk i samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt. Jordbruksverkets bedömning var då att verksamheten inte kan anses ge upphov till djurplågeri vare sig för hundar eller grävlingar. Efter Jordbruksverkets utredning fick verket genom en ändring i jaktförordningen bemyndigande att i samråd med Naturvårdsverket utfärda föreskrifter om hur provgryt skall vara utformade. Svenska Kennelklubben. De har nyligen reviderats. I dessa anges hur de olika proven skall gå till, hur provgrytet skall vara konstruerat och efter vilka kriterier hundarna bedöms. I djurskyddslagen anges bl.a. att djur skall skyddas från onödigt lidande. Det är de berörda myndigheternas uppgift att kontinuerligt se över gällande bestämmelser så att ny kunskap och ny teknik som bidrar till ett bättre djurskydd tas i praktiskt bruk. Enligt vad jag har inhämtat håller Jordbruksverket för närvarande på med en översyn av frågan.

Fru talman! Låt mig bara avslutningsvis säga än en gång att jag tycker att det är viktigt att Jordbruksverket gör en översyn av hela frågan. Den får naturligtvis röra eventuella regler för test och förberedelser när det gäller grytjakt men också själva grundfrågan i sig, hur vi skall se på grytjakten. Låt mig också säga att det finns all anledning att återkomma till diskussionen kring den här mycket omdebatterade jaktformen och förberedelserna för hundar.

Herr talman! Ledamöter! Under 60-, 70 och 80 talet talade Socialdemokraterna om den stora, starka staten, de stora, starka kommunerna och landstingskommunerna, de starka, stora fackliga organisationerna och de stora, starka företagen. Detta utgjorde Sverige, enligt socialdemokratisk retorik. Retoriken stämde överens med hur politiken formades. De enskilda, såväl de som arbetade som anställda som de vilka arbetade med egna företag, var nummer som skulle inplaceras i systemet. De enskilda som drev egna företag misstrodde man, eftersom uppfattningen var att de försökte undandra sig det gemensamma ansvaret att betala skatt på sina inkomster i tillräcklig utsträckning. I dag är retoriken en annan. Nu är det småföretagen som skall skapa sysselsättning och arbete och således därigenom rädda välfärden. Socialdemokraterna talar också om hur fint Sverige är för dessa småföretagare. Retoriskt är således bilden den motsatta för småföretagen i dag i förhållande till vad den var tidigare. Men hur är det rent faktiskt, och hur har det sett ut under de årtionden som gått? Låt oss först se på 60-talet. En enskild småföretagare fick inte utbetala lön till maken eller makan. Där man och hustru arbetade i ett enskilt företag blev det endast en taxerad inkomst, med påföljd att den progressiva skatten drabbade bägge inkomsttagarna oerhört mycket hårdare än om de fått deklarera var sin inkomst. ATP hade nyligen införts, något som angavs vara en välsignelse för alla som arbetade. Så blev emellertid inte förhållandet för den ena av makarna i ett företag där bägge arbetade, varav den ene som anställd och den andre som innehavare. Jag har själv upplevt det här då jag startade advokatfirma och min fru, som var färdig notarie men ej hade kvalifikationer för advokat, under ett par år arbetade i min enskilda firma. Resultatet för oss blev väsentligt högre skatter än om min fru fått deklarera den inkomst hon arbetat in. Härtill kom vidare att hon inte fick ATP-poäng för de åren. På 70-talet drabbades enskilda firmor och handelsbolag av skatt på 102 % under några år. En småföretagare med över 100 % i skatt har inte så stora utsikter att konsolidera och skapa kapital i företaget. Vid den tiden var min hustru och jag kompanjoner. Advokater fick på den tiden inte driva företag i aktiebolagsform. Vi drev således ett handelsbolag, med effekten att vi fick över 100 % i skatt. Dessa förhållanden med mer skatt än inkomst påtalades för Finansdepartementet. Beskedet blev då att man hade så många angelägna frågor att handlägga för näringslivet i stort att denna fråga fick vänta; det var ju ändå inte så många som drabbades. Astrid Lindgren tillhörde emellertid dem som drabbades. Hon påtalade då hur effekten blev för henne med över 100 % i skatt. Till en början tillbakavisade Sträng hennes framstötar och gav besked att han inte var beredd att ändra på reglerna. Först när Astrid Lindgren skrev Pomperipossasagan, med den publicitet den fick, blev det en ändring på lagreglerna. Astrid Lindgren, som således gjorde sig till tolk för de små, kunde med hjälp av massmedierna få en rättelse, men endast genom detta tryck fanns det något intresse för den enskilde företagaren. Hur ser då besluten ut i dag, när retoriken hyllar de små företagen? I den reservation som moderaterna lagt i lagutskottet yrkar vi att man måste söka lindra den ekonomiska belastning som vissa företag får till följd av den lagstiftning som skett. Lagutskottets majoritet säger avslutningsvis i det aktuella betänkandet att "med beaktande av att de negativa effekterna av en förlängd övergångstid för det stora flertalet av de bolag som redan anpassat sig till nya reglerna måste ses som mycket begränsade finner utskottet inte skäl att förorda några särskilda initiativ från riksdagens sida i linje med vad som föreslås i motionen". Utskottet säger också att "de negativa effekterna av förslaget kommer att uppvägas av de fördelar som förslaget medför för näringslivet i stort". I den situation jag angivit, dvs. där ägaren ej har några egna tillgångar eller andra inkomster än från företaget, är han för att kunna betala ränta på upptaget lån för de 50 000 kr han satt in i bolaget hänvisad till att ta ut medlen ur bolaget såsom lön. För denne bolagsägare kostar upplåningen av 50 000 kr minst 10 % i ränta eller 5 000 kr i räntekostnad som han privat skall betala. Här gäller samma synsätt som på 70-talet, även om det inte rör sig om så stora pengar som då. Några småföretagare, kanske några tusen, som iakttagit och följt den lag som införts skall drabbas av en kostnad på i varje fall 15 000 kr därför att det är fördelar för näringslivet i stort. Denna kostnad kan, om man följer den moderata reservationen, reduceras med två tredjedelar. Den för företagaren helt onödiga kostnaden reduceras härigenom med 10 000 kr från ca 15 000 Socialdemokraterna talar i dag om det fina näringslivsklimatet och satsningen på småföretag. Man åberopar ofta hur mycket resurser och pengar man anslagit för att starta företag och skapa positiva förutsättningar för företagen. Från de företagare - och här är det de riktigt små företagen och förmodligen ofta nystartade företag - som lånat upp pengar för att sätta in i sitt aktiebolag för att följa den nya lagen och höja kapitalet från 50 000 till 100 000 kr kan man knappast förvänta någon större tilltro till att de blir riktigt behandlade. Ta som exempel en småföretagare som startade för några år sedan och kämpar med det som alla småföretagare kämpar med, särskilt under de första åren. Han kan nu se hur majoriteten i lagutskottet underlåter att beakta hans situation under hänvisning till fördelar för näringslivet i stort. Retoriken om den stora uppskattningen av den lille företagaren från socialdemokraternas sida stämmer inte med den inställning man rent faktiskt tycks ha. Det kan således konstateras att ägaren till det lilla 50 000-kronorsbolaget, som ej är konsoliderat och där ägaren ej har några egna tillgångar eller andra inkomster än från bolaget, är hänvisad till att ta ut pengar ur bolaget såsom lön för att kunna betala ränta på de 50 000 kr som han lånat upp personligen och satt in i bolaget. Upplåningen av 50 000 kr kostar minst 10 % ränta eller 5 000 kr som han privat skall betala. För att få ut detta belopp från bolaget måste han således betala skatt och arbetsgivaravgift, vilket medför att bolaget får en kostnad på ca 15 000 kr. Går man på det förslag som anges i reservationen av moderaterna skulle, som jag sagt, effekten av att företagaren följt lagarna fortfarande vara negativ för honom i förhållande till dem som inte lånat upp och höjt aktiekapitalet. Med det förslag till lösning som den moderata reservationen anger skulle den negativa effekten emellertid bli 5 000 kr i stället för 15 000 kr. Detta sker genom att de insatta 50 000 kronorna under en övergångsperiod behandlas som ett lån till bolaget i skattehänseende, varvid den ränta som utgår blir kvittningsbar för företagaren. Under 60 och 70-talen var retoriken inriktad på att småföretagen var något som saknade betydelse. Jag har redovisat några exempel som visar att retoriken överensstämde med verkligheten. Nu är således retoriken en annan, men verkligheten tycks tyvärr vara densamma. Man hänvisar till hur effekterna blir för näringslivet i stort och anstränger sig inte ens att göra ett försök att minska negativa effekter av beslut som förorsakar de absolut minsta och mest utsatta helt onödiga kostnader på minst 15 000 kr. Kanske finns det bland dessa småföretag fröet till företag som kommer att bli framgångsrika. Andra kanske stupar. Inget av dessa kan rimligen finna att regeringen tillsammans med Centern för en näringspolitik som är förutsebar och som tar vara på möjligheterna för företagen att planera. Det måste ju tyvärr konstateras att om man följer en ny lag vet man inte hur många dagar den gäller. Och i nu aktuellt ärende kan konstateras att om man inte har följt lagen så får man en fördel därav. Slutligen vill jag bara säga att exemplen visar hur fel det är att riskkapital skall beskattas såsom sker i dag. Om man lånar in pengar i företaget får man en enkel beskattning. Vi har sagt i reservationen att när ökningen av aktiekapitalet inte skall vara lagfäst under det närmaste året bör de som har handlat därefter behandlas skattemässigt som långivare till företaget för dessa 50 000 kr. Under hänvisning till det anförda får jag yrka bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Det här ärendet handlar om företagens ökning av aktiekapitalet. Nuvarande minimikapital är 50 000 kr, och det anses vara för litet för att skapa en stabil ekonomisk säkerhet i företaget. Detta är en samstämmig svensk uppfattning, och det är självfallet också en utländsk uppfattning. Därför har det kommit krav på en höjning. Man begränsar det till Detta skall ha skett senast den 31 december 1997. Nu har de flesta bolag höjt sitt aktiekapital, men andra har inte gjort det. Ca 40 % av de 220 000 företagarna, dvs. 90 000 företag, hade den 1 oktober 1997 av skilda orsaker inte höjt sitt aktiekapital. Det finns olika orsaker till det. Grundorsaken är väl att det har varit dåliga tider, som bekant, för företagen. En del företag har nu hamnat i svårigheter när det gäller att anskaffa de extra 50 000 kronorna. Denna problematik för småföretagen har iakttagits av Företagarnas riksorganisation. Det gjorde man redan under försommaren. Den påtalades för regeringen genom en skrivelse från företagarorganisationen i början av oktober 1997. Då krävde man förlängd tid för företagen att höja sitt aktiekapital. Regeringen gick företagarorganisationen till mötes, om än inte fullt ut, genom en proposition som innebar ett förslag om förlängning av tiden för att höja aktiekapitalet med ett år. Ett enigt lagutskott biföll förändringen, dvs. att det skulle bli en förlängning. Ett par partier tyckte dock att det skulle vara två års förlängning i stället för ett. Till dem hör Folkpartiet. Det var helt i enlighet med företagarorganisationens egen uppfattning. Egentligen borde allt ha varit frid och fröjd. Men i stället utbröt det stora kriget i lagutskottet. Moderaterna kräver ekonomisk kompensation till alla företag som redan har ökat sitt aktiekapital 100 000. Socialdemokraterna vägrar förstås att införa sådana kompensationsregler. Herr talman! Folkpartiets bedömning är följande. Jag börjar med behovet av stabila spelregler. Inom såväl näringsliv som andra sektorer i samhället finns det ett starkt uttalat behov av stabila spelregler. Man skall veta vad man har att rätta sig efter. Regeländringar som genomförs med kort varsel motverkar ett gott företagsklimat. De kan också, vilket nästan är ännu allvarligare, leda till att tilltron till regelsystemen undergrävs. Med all säkerhet finns det en mängd företagare, aktiebolag och näringsidkare som anser att de förändrade lagregler som vi nu talar om inte uppfyller kraven på stabila spelregler. Jag tycker att detta är en principiellt berättigad kritik mot regeringen. Jag tycker heller inte att regeringen kan skylla ifrån sig och säga att det var Företagarnas riksorganisation som begärde ändringen. Jag tycker att regeringen på ett tidigare stadium skulle ha insett denna problematik. Den var tydligt skönjbar redan under våren 1997. Hade man gått litet längre tillbaks hade man kunnat erinra sig vilka problem det var när vi skulle införa bestämmelser om höjt aktiekapital förra gången. Jag tycker att det hade varit rimligt att regeringen hade ingripit tidigare. Den andra punkten är frågan om kompensation till de företag som redan har höjt sitt aktiekapital. Det är min bestämda uppfattning att Moderaternas inställning är orealistisk. Jag tycker att den moderata analysen är ensidig. Det är klart att det också uppkommer fördelar i och med bestämmelsen om en höjning av aktiekapitalet. Om Moderaterna hade framställt sitt krav tidigare är jag rädd för att det hade stoppat all förlängning av tiden för ökning av aktiekapitalet. Det hade i sin tur kvaddat en lång rad småföretag. Jag tycker att det borde vara svårt för varje politiskt parti, inte minst för ett parti som påstår sig vara företagarnas främsta vän, att ta ansvar för att en lång rad småföretag går omkull. För övrigt kan jag tillägga att inte heller företagarnas branschorganisation har krävt någon kompensation. Vi andra i lagutskottet är i gott sällskap. Företagarnas egen branschorganisation borde ha väl så stor kompetens att bedöma om man skall säga ja eller nej till förlängning. Jag tror att man har en kompetens som borde kunna mätas med Moderaternas på denna punkt. Herr talman! Folkpartiets slutsats av detta blir att vi säger ja till en förlängning av tiden för ökning av aktiekapital. Vi tycker att ett år är otillräckligt. Förra gången var övergångstiden längre. Jag vill erinra om att övergångstiden i Danmark var sju år. I den situation vi nu är i borde den i varje fall ha varit två år, i linje med Företagarnas riksorganisations uppfattning, för att undvika framtida problem. Vi säger från Folkpartiets sida nej till generell kompensation. Vi inser att vissa företag kan ha drabbats ekonomiskt genom att onödigt tidigt ha anpassat sig till den nuvarande övergångsregeln. Jag utgår från att regeringen på lämpligt sätt i ömmande fall ser till att de särskilt drabbade företagen kan hållas skadeslösa. Herr talman! Avslutningsvis yrkar Folkpartiet bifall till reservation nr 1 och avslag på nr 2.

Herr talman! Jag har inte talat om någon kompensation. Det har Harding Olson fått om bakfoten. Jag har talat om att företagen skall behandlas precis som de företag som inte har följt lagen, som inte höjt kapitalet och som sätter in 50 000 i lån. Dessa företag har rätt att ta ut räntan utan dubbelbeskattning, utan löneuttag och liknande. Företaget drabbas med 5 000. Allt prat om kompensation tyder på att Harding Olson inte har fått frågan på rätt bog. Jag har talat med Företagarnas riksorganisation. Man sade att nyheterna kom hastigt och beklagade att man inte hade hunnit fundera igenom frågan. Jag har varit ordförande i organisationen en gång i tiden, så jag vet att det är mycket att göra där. När regeringen lägger fram förslag som drastiskt ändrar förutsättningarna bör man tänka igenom dem så mycket att man så långt möjligt lindrar effekterna av tidigare beslut. Det är detta jag ställer krav på. Det har man inte gjort. När det kom en motion i den riktningen hade jag trott och hoppats att regeringen skulle ta vara på den och se till att dessa småföretagare inte drabbas mer än nödvändigt, med hänsyn till den lagstiftning som man nu vill ta bort.
Herr talman! Jag vet inte om vi skall diskutera bakfötter här. Det är möjligt att jag har fått det hela om bakfoten. I så fall har vartenda parti i lagutskottet fått det om bakfoten. Det står alldeles tydligt vad det handlar om. I reservationen står det "kompensation". Den reservationen har Stig Rindborg själv skrivit under. Det förs en lång diskussion om just kompensation. Jag tycker inte att vi skall leka med ord utan i stället prata om realiteter. Jag tror att fler än Stig Rindborg har tänkt igenom frågan, och de har kanske gjort det minst lika bra som han. Jag tycker att det hade varit väldigt bra om jag hade fått svar på en enkel fråga. Vad hade Stig Rindborg gjort om näringsministern hade sagt att det inte blir någon förlängning mot bakgrund av de krav på kompensation som Moderaterna har ställt? Är Stig Rindborg beredd att på sitt ansvar ta alla de företag som inte skulle klara sig? Är det småföretagarvänlig politik i realiteten? Jag tycker att detta kräver rätt mycket nyanserad analys, och det är uppenbarligen en bristvara i det här sammanhanget. Kanske Stig Rindborg också kan förklara för mig varför ett stort antal företag i mycket god tid har ökat sitt aktiekapital. Finns det ingen som helst affärsmässig fördel i att ha ett aktiekapital som ligger åtminstone på de minimigränser som har bestämts, jämfört med att gå på något slags svag övergångsbestämmelse? Jag tror faktiskt att marknadsekonomin funkar så att detta också har en fördel.
Herr talman! Jag strök under att det var de små företagen med mycket knappa resurser, kanske oftast nystartade, som inte hade pengar. Förklaringen till varför de inte gjort det här tidigare är att de inte ville dra på sig denna kostnad förrän i absolut sista ögonblicket. Jag har fått brev om det här. Jag fick ett senast i morse från en revisor som tyckte att det var märkligt att ändra på lagstiftningen på det här viset. Det vill jag säga till Bengt Harding Olson: Man kan alltså ställa propositionen så att vi antingen ändrar i enlighet med vad jag föreslår eller också låter lagen finnas kvar. Har man den inställningen markerar det ytterligare hur man nonchalerar effekten av ett beslut som jag från moderat sida försöker rätta till så långt det är möjligt. Jag har sagt att det kostar 5 000 kr mer, men man reducerar kostnaden med minst Svaret på frågan är att om jag skulle få en sådan fråga från justitieministern, vilket jag inte tror att jag skulle få, skulle jag säga: Då tycker jag att du skall ha lagen kvar. Det kan jag tala om.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet, särskilt slutbeskedet. Men jag antar, för jag värnar faktiskt om det moderata partiet, att detta är Stig Rindborgs privata uppfattning. Jag tror knappast att Moderaterna som parti skulle säga: Vi tar hellre den här lagen som den är, även om ett antal småföretag går i putten. Det får principen vara värd. Jag har kritiserat regeringen för att man inte har stabila spelregler. Jag står för det. Regeringen inser också att det är på det sättet. Jag utgår från att man tänker litet tidigare och litet snabbare nästa gång. Stig Rindborg har talat mycket om hur det är i tal, men man måste koppla det här till verklighet. Det räcker inte för småföretagarna med vackra principer. Att ge de småföretagare som verkligen ligger på gränsen på grund av dåliga tider - det finns ett antal sådana - en chans i form av ett eller två år till när konjunkturen nu ändå tar litet fart tycker jag är bra för företagen, för näringsklimatet, för sysselsättningen och för Sverige. Låt oss inte för några futtiga kronor, för principens skull, välta ett stort antal småföretag.